Den skrivelsen är redan utskickad.

Fru talman! Man får ta reda på litet bättre. Detta är ett opportunt försök. Det är att misstänkliggöra forskare och lärare som om de hade en mindre empatisk inställning än t.ex. de som står bakom reservationen. Jag tycker att detta kräver en större och bättre debatt än bara att reservera sig på fyra rader.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar rör diverse motioner från allmänna motionstiden. Centerpartiet reserverat sig till förmån för ett förslag om en virtuell högskoleutbildning, som vi menar kan möta ett mycket aktuellt utbildningsbehov och också kan ses som en del av det nationella kunskapslyftet för vuxna. Margitta Edgren och även Margareta Andersson har på ett bra sätt beskrivit fördelarna med en sådan virtuell högskola. I våra motioner, som alltså ligger till grund för vår reservation, har vi föreslagit en försöksverksamhet som vi också avsatt pengar för med ett öppet folkligt universitet som skulle bedriva en modifierad distansutbildning. Vi tror att ett sådant universitet skulle kunna ha en mycket liten och slimmad administration och givetvis ett vidgat och friare tillträde. Genom en sådan verksamhet skulle man kunna utveckla former för samarbete både med Utbildningsradion och med folkbildningens olika organisationer. Vi tror att ett sådant universitet skulle kunna utgöra en brygga mellan forskning och fält och på så sätt vara en del av universitetens tredje uppgift. Vi tror att ett ökat inslag av det som vi kallar för folkbildningsarbetets metodik i uppläggningen av kurserna skulle göra det möjligt att nå även nya grupper studerande. Vi tror vidare att man vid folkhögskolorna runt om i landet skulle kunna skapa regionala utbildningscentrum som mötesplatser för de studerande. Vi har skrivit ganska mycket om detta under den senaste mandatperioden, men vi har ännu inte fått något riktigt stöd för dessa tankar hos regeringen. Jag förstår inte varför det är så här trögt. Detsamma gäller sommaruniversitetens verksamhet, som vi har markerat definitivt är ett led i att bryta den sociala snedrekryteringen till högre studier. Vi har föreslagit att universiteten och högskolorna får i uppgift att utarbeta en mer långsiktig modell för sommarutbildningen, där man också ser på hur studenternas skuldsättning och studieuppehållet under andra delar av året skulle kunna påverkas. Till sist vill jag kommentera en reservation som rör studenternas rättssäkerhet som vi vill ha utredd. Bl.a. har vi pekat på vikten av att det finns möjlighet att överklaga tillsättningen av doktorandtjänsterna. Till skillnad från majoriteten i utskottet anser jag att vi har en ganska vag och diffus bild av hur studenternas rättssäkerhet ser ut. Det vill vi utreda nu. Sedan kan vi diskutera om något och vad som behöver förändras. I utskottets betänkande står det att Högskoleverket har ansvar för att tillse att lagar och förordningar följs. Men problemet är att det inte finns så många lagar och förordningar på det här området. Det är inte heller säkert att det skall finnas det, men vi vill alltså utreda frågan. Det är själva poängen. Vi vet att Högskoleverket inte har en fullständig kontroll över läget. Därför behövs en utredning. Med detta yrkar jag bifall till reservation 9. Jag har valt att avstå från att yrka bifall till de övriga reservationer som Vänsterpartiet väckt ensamt eller tillsammans med andra partier, men jag står givetvis även bakom dem.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar väldigt många motioner. Det är 80 olika motionsyrkanden som ligger kvar sedan den allmänna motionstiden. Många av dem ingick i de större partimotioner som på ett övergripande sätt behandlade forskning och utbildning vid högskolor och universitet. När de nu finns här utryckta ur sitt sammanhang gör de ett ganska plottrigt intryck. Jag tror att den som försöker lyssna på den här debatten har svårt att riktigt förstå vad det är vi talar om, men det får bli så. Det var i och för sig en prestation att skriva samman allt till ett betänkande. Tyvärr har det hänt väldigt mycket sedan allmänna motionstiden förra året. Det gör att en del av motionerna är svåra att diskutera i dag, och förutsättningarna för forskning och undervisning har förändrats på ett ganska radikalt sätt. Ett exempel är det som Rune Rydén tog upp, att det har tillkommit 60 000 nya utbildningsplatser i grundutbildningarna, som nu har beslutats i riksdagen på regeringens förslag. Det är 15 000 per år fyra år framöver. Vi vet också att anslagen till forskning och forskarutbildning har skurits ned och att följderna av nedskärningarna skall kompenseras genom att forskningsråd och statliga verk skall förhandla sig till medel från löntagarfondsstiftelserna. Förhandlingarna pågår, de är inte avslutade. Man vet alltså inte hur läget kommer att bli. Grundforskningen har fått en alltmer utarmad ställning, samtidigt som grundutbildningen har fått en mycket svår situation på grund av det ökade studerandeantalet. Lärarresurserna var redan tidigare knappa. De små och medelstora högskolorna hade en skriande brist på lärare och svårigheter med att få kvalificerad personal. Över hälften av lärarna saknade egen forskarutbildning. Situationen på lärarsidan blev naturligtvis inte bättre genom de 60 000 nya studieplatserna. Dessutom har kunskapslyftet bestämt proportionerna, 110 000 nya platser för vuxenstuderande i gymnasieoch grundskolestudier. Det krävs naturligtvis en avsevärd lärarkår för att klara av detta. Dessutom behövs det ca 1 000 lärare i grundskolan till följd av de stora barnkullarna som i år börjar grundskolan. Man skall väl inte använda ordet kaos för att beskriva situationen på högskolan, men nog är den ganska kaotisk. Kvaliteten i utbildningen sviktar och det råder en kraftig underdimensionering av grundforskningen. Man kan undra varför regeringen inte bättre planerat kunskapslyftet. Jag anade att man hade tänkt sig att utöka antalet platser. Varför inte börja med att satsa på lärarutbildningen? Det hade ju varit bra att göra det i mandatperiodens början. Då hade vi varit betydligt bättre rustade i dagsläget för att ta hand om det här. Mitt i allt detta skall universiteten dessutom öppnas upp mot näringslivet. Det är ett beslut från riksdagen, men det har tyvärr inte följts av några som helst regler och anvisningar för hur detta skall gå till. Det råder en obalans mellan grundforskningen och den tillämpade forskningen. Vi använder ca 40 miljarder till tillämpad forskning. Forskningsråden har 2 miljarder att dela ut till grundforskning. Ungefär lika mycket pengar går via fakultetsanslagen. Om man ser till motionerna är det egentligen de stora frågorna som man skulle vilja behandla. Jag nöjer mig med att ta upp några av Miljöpartiets motioner som har med dessa problem att göra och en liten speciell fråga. Till att börja med vill jag nämna yrkesutbildningen. Under en lång följd av år har man successivt fört över yrkesutbildning till universitet och högskolor. Tanken var naturligtvis den att man skulle få forskningsanknytning till yrkesutbildningarna. Det var i och för sig en god tanke. Men vi har sett resultatet av detta, och det innebär långt ifrån förbättringar för många av yrkesutbildningarna. Lärarutbildningen är ett bra exempel på det. Att förlägga en yrkesutbildning till ett universitet innebär naturligtvis risker för att utbildningen splittras. Utbildningen kan bli fördelad på olika institutioner. Man får sämre verklighetskontakt. Många utbildningar kräver ordentlig praktik, inte minst lärarutbildningen där man behöver befinna sig på en övningsskola under stora delar av utbildningstiden. Man får inte yrkeskunniga lärare på plats som kan tjäna som bra förebilder. Yrkesidentiteten försvagas. Miljöpartiet vill se en utredning av hur yrkesutbildningarna i Sverige bäst skall organiseras och av frågan om att lyfta ut en del av yrkesutbildningarna från universitet och högskolor. Detta bör uppmärksammas särskilt. Vi föreslår alltså att en utredning tillsätts. I en annan motion vill vi uppmärksamma de brister som finns i universitets och högskolors organisation och administration. Det har skett mycket litet under de senaste åren. Det har alltså inte skett någon anpassning till det växande antalet studenter och till en helt ny forskningssituation. Detta märks naturligtvis när det gäller möjligheterna att få en modernisering, kvalitetshöjning och en ökning av t.ex. tvärvetenskaplig forskning. Det blir stopp, eftersom organisationen är stel. Vi föreslår att man gör en översyn av universitets och högskolors administration, verksamhet och strukturer och att det tillsätts en arbetsgrupp eller en utredning med några oberoende deltagare och med representanter för Högskoleverket och för universiteten. I den utredningen bör man också ta upp sådana frågor som t.ex. tjänstestrukturen. En del av låsningen - och det har jag påpekat många gånger - beror på att hela tjänstestrukturen på universiteten när det gäller de viktiga tjänsterna består av livstidstjänster, alltså tills vidare-förordnanden. Detta måste ändras till viss tids-förordnanden så att det blir den rörlighet på universitet och högskolor som är absolut nödvändig för att vi skall få förändringar till stånd. En annan motion som jag vill nämna rör anpassningen av utbildningen så att den blir i överensstämmelse med regeringsförklaringens utsagor om att Sverige skall gå mot en långsiktigt ekologiskt hållbar utveckling. Vi har inte sett mycket av detta när det gäller omorganisationen av utbildningen vid universitet och högskolor. Det är viktigt att sådana ämnen som ekologi och biologi skall ingå i alla utbildningar liksom speciella yrkesinriktningar av typ ekoteknologer inom olika områden. Det kan gälla arkitekturutbildningar, ingenjörsutbildningar osv. Det är viktigt att också dessa yrkesinriktningar inrättas. Avslutningsvis vill jag ta upp en motion om en liten sakfråga som också ligger Miljöpartiet varmt om hjärtat. Det gäller alltså användningen av djurförsök i undervisningen vid högskolor och universitet. Dessa försök bör minimeras och bara tillåtas i vissa typer av yrkesutbildningar där det absolut krävs att man har djurförsök. Framför allt vill vi ha en lagstiftad rätt för studenter att välja bort försök med djur. I den lagstiftningen skall det också ingå ett krav på universitet och högskolor att studenterna informeras om att det finns möjlighet att välja bort djurförsök och också att alternativen visas upp. Till Margitta Edgren som har ställt frågan varför vi har väckt motionen vill jag säga att detta är en viktig skillnad mot att bara ge ett allmänt råd på den här punkten. Vi vill ha en lagstiftning helt enkelt, och studenternas rätt och universitetens och högskolornas skyldigheter skall också vara inskrivet i högskoleförordningen. Vi har skrivit motionen tillsammans med bl.a. Folkpartiet. Men nu finns varken Moderaterna eller Folkpartiet längre med när det gäller reservationen men väl Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Jag står självfallet bakom Miljöpartiets samtliga motioner, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 10 vid mom. 24 om yrkesutbildningarna och till reservation 12 vid mom. 44 som gäller flerpartimotionen om alternativ till djurförsök.

Fru talman! Som tidigare har sagts debatterar vi i dag ett antal högskolefrågor som har väckts i motioner från den allmänna motionstiden 1996. Vi kristdemokrater står bakom våra motioner och reservationer, sammanlagt sex stycken, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3 vid mom. 41 och till reservation 11 vid mom. 36. Det kan tyckas att det spretas ganska rejält åt olika håll när det gäller dessa frågor och att debatten saknar stuns och egentligt intresse. Men var och en av de frågor som har kommit upp har varit värda en egen mässa. Det är intressanta och viktiga förslag. Genom att lyfta fram frågorna och diskutera dem vet vi att processen fortsätter. Vart och ett av partierna har sina konstruktiva förslag som man hoppas skall komma med i den fortsatta behandlingen. Så också Kristdemokraterna. I reservation 3, som innefattar många olika punkter, framför vi kristdemokrater att vi anser att universiteten och högskolorna bör åläggas en informationsplikt om sina kurser och utbildningar till Högskoleverket. På så sätt kan man öka möjligheten för intresserade studenter att få en överblick över vilka utbildningsalternativ som finns. Det är naturligtvis redan i dag möjligt, men vi vill alltså öka studenternas service och möjlighet till överblick. Likaså anser vi att studenternas rättssäkerhet behöver stärkas i flera fall. Det kan gälla i samband med studieuppehåll, byte av högskola eller examinator, vid förhandsbesked om tillgodoräknande av utlandsstudier. Det kan vara fråga om rätten att tentera och mycket mer. Detta anser vi behöver utredas. Vi tycker att det är bra med en så stor lokal frihet som möjligt, men det förutsätter också att studenterna i tveksamma fall har god möjlighet att få sin sak prövad i en central instans. När det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor i högskolevärlden pekar vi i reservationen bl.a. på vikten att vidta disciplinära åtgärder mot studenter som gör sig skyldiga till sexuella trakasserier. Vi menar att de som leder utbildningen eller forskningen har ett ansvar att skapa en miljö som ger likvärdiga villkor för både män och kvinnor att trivas och utvecklas. Varje student, oberoende av kön, måste naturligtvis få stöd i att välja studier och yrke efter intresse och förmåga. Vi anser vidare att styrningen av högskolan bör ske i form av målsättningar för att inte begränsa högskolornas frihet, som nu blir följden. Ett förslag som vi kristdemokrater har återkommit till vid ett flertal tillfällen under årens lopp är att resurser bör avsättas och fördelas till något eller några högskolor för att på försök införa en propedeutisk kurs. Den skulle bl.a. innehålla kunskaps och vetenskapsteori och etik. Inte minst etikdelen skulle vara värdefull att bygga in i en sådan propedeutisk kurs, eftersom alla utbildningar och yrken har ett moment av etiskt förhållningssätt. Det märks naturligtvis särskilt tydligt i de medicinska utbildningarna, men det behövs även inom juridiken, psykologin, journalistiken, för att bara nämna några exempel. Tillsammans med Folkpartiet, Vänstern och Miljöpartiet har vi kristdemokrater reserverat oss för att undervisning om alkohol, narkotika och tobak bör ges en mer framträdande och seriös behandling i t.ex. utbildningen till lärare eller socionom. Här behöver regeringen på ett mycket tydligare sätt ta upp frågan i direktiven till den nya lärarutbildningsutredningen, eftersom både lärare och socionomer behöver få en betydligt djupare kunskap om alkohol, narkotika och tobak. Det är ett obestridligt faktum att detta problemkomplex leder till tusentals människors lidande och för tidiga död, och betydande kostnader och stora sociala problem. Djurförsöken har redan nämnts något litet. Vi blev ju tidigare under våren uppvaktade av studenter som på ett mycket seriöst sett bad oss att bevaka denna fråga. Vi är glada att höra Margitta Edgren säga att det har gått framåt. Men när det särskilt gäller informationsdelen finns det fortfarande mer att göra. Vi anser att djurförsöken inom den högre utbildningen utförs i större utsträckning än vad Europakonventionen medger - en konvention som Sverige implementerat i lagstiftningen. Studenterna har visserligen rätt att söka dispens från att delta i djurförsök som ingår som obligatoriska utbildningsmoment. Men enligt den information som vi hade tillgänglig vid det tillfälle då reservationen skrevs får studenterna inte någon upplysning om detta. Därför är det många som tiger och lider sig igenom utbildningsmoment som de upplever som oetiska för att inte falla utanför ramen. Vi anser alltså att det måste finnas inte bara en nominell utan även en reell möjlighet att bereda studenterna en samvetsfrihet. Som Gunnar Goude sade vill vi ändra lagstiftningen i den riktningen. Till sist, fru talman, några ord om reservationen som handlar om ett trespråkigt Europauniversitet, med engelska, svenskt teckenspråk och svenska som arbetsspråk, som med fördel skulle kunna förläggas till högskolan i Örebro. Det kan ju naturligtvis verka perifert och oväsentligt i förhållande till de frågor som vi tar upp i detta sammanhang. Men här handlar det om människor med ett handikapp som kanske ingen av oss har så stor erfarenhet av, åtminstone inte på högskolenivå. Vi tror att lärare i Örebro skulle kunna utgöra en oerhörd resurs, om de vore kompetenta att undervisa på svenskt teckenspråk, förutom engelska och svenska, och att ett trespråkigt universitetet, t.ex. i Örebro, skulle vara mycket attraktivt, inte bara för döva och hörselskadade studenter från Sverige utan även från övriga Norden. Vi gläder oss åt skrivningen där man finner att detta tänkande är attraktivt. Men vi vill ha mer än bara vänliga ord och vill att man tittar litet närmare på detta. Det kan synas vara ett udda förslag, och det kan verka som om det inte finns någon bredare uppslutning kring det. Men det är viktigt att dessa elever, som har svårt att göra sin röst hörd i nästan bokstavlig mening, också får en röst här i Sveriges riksdag.

Fru talman! Eftersom detta utskottsbetänkande anlägger ett mycket brett perspektiv på högskolefrågor kan det inledningsvis och med anknytning till en tidigare debatt i dag om förment hjärn och kunskapsflykt från Sverige vara värdefullt att något se på hur neutrala källor bedömer svensk utbildningspolitik och utbildningskvalitet. OECD har nyligen jämfört utbildningsnivån inom sitt länderområde. Sverige hade 1994 OECD områdets fjärde högsta utbildningsnivå efter USA, Kanada och Norge. Andelen i arbetskraften som har någon eftergymnasial utbildning är 26 % i åldersgruppen 25-64 år. Framöver kommer den svenska arbetskraftens kompetens att öka ytterligare på grund av utbildningssatsningen - en satsning som moderaterna på flera vitala punkter säger nej till. Sammantaget kommer antalet platser på högskola och universitet att öka med 60 000 fram till år 2000. Det är 1,5 % av arbetskraften, dvs mer än en halv genomsnittlig årskull som varje år får möjlighet att öka sin kompetens. OECD har också ganska nyligen granskat den eftergymnasiala utbildningen i Sverige. Sammanfattningsvis kommer man fram till följande slutsatser: Vi har funnit den eftergymnasiala utbildningen i Sverige i livskraftig tillväxt och utveckling. Det är någonting helt annat än att halka efter omvärlden, som Rune Rydén påstod att vi gör. En kombination av kraftfulla statliga satsningar och ökad självständighet för högskolorna - detta är tvärtemot vad flera från oppositionen här har påstått i anföranden - är grundvalen för en utveckling där både rikstäckande strukturer och regionalt förankrade innovationer är framträdande drag. Det är de sistnämnda dragen som moderaterna brukar kalla för bygdehögskolor. Den internationelle och neutrale betraktaren av svensk utbildningspolitik har uppenbarligen en helt annan verklighetsbild än den som sprids av moderaterna och deras borgerliga eftersägare. Dagens betänkande spänner över ett mycket brett register från frågor som huvudmannaskap och styrningsprinciper till utbildningarnas mål och innehåll. Gamla kära motionsbekanta återkommer. Vad gäller främst moderaterna är det ofta den gamla visan med samma poänger och samma refränger. I inte så få fall slår man också in öppna dörrar, eftersom det nu pågår inte bara ett dynamiskt skeende i form av propositioner och konkreta förslag utan också på utredningssidan för att skaffa ett bättre underlag för kommande beslut. Jag skall begränsa mina kommentarer till en mindre del av de sammanlagt 12 reservationer som fogats till utskottets betänkande. I reservation 1 fortsätter moderaterna med sin gamla käpphäst och kräver fler högskolor i stiftelseform, skyddade från insyn och inflytande från det omgivande samhället. Skillnaden är nu den att galten Särimner, dvs. allmänna pensionsmedel i de s.k. löntagarfonderna, inte längre befinner sig i jordelivet. Någon finansiering av stiftelseförlusten återfinns inte i vare sig motion eller reservation, varför man kan ana en återgång till den av moderaterna anförda lånepolitiken som, för att använda partiets eget favorituttryck, kom Sverige att inrangeras bland de ekonomiska randstaterna. I samma reservation avvisar Moderaterna tanken på att personer med politiska förtroendeuppdrag skulle kunna vara kvalificerade för uppdrag som ledamöter i högskolornas styrelser. Detta yrkande blir smått fantastiskt när det framförs av Moderaternas talesman i högskolefrågor, Rune Rydén, som själv har ett förflutet i Lunds universitetsstyrelse och liksom vår folkpartistiska kollega Margitta Edgren gjorde att alldeles utomordentligt arbete där. Har Rune Rydén inte något inflytande på Moderaternas högskolepolitik, har han helt ändrat uppfattning eller var det han själv som ansåg sig vara överflödig i styrelsen? Och vad säger Folkpartiet om en sådan nedvärdering av kunskap om utbildningssamhället inhämtad i t.ex. I reservationerna 2 och 4 påstås att centralstyrningen av högskolan ökat, och att de nya reglerna för urval till högskolan lett till en minskad mångfald i utbildningsutbudet. I själva verket är urvalsgrunderna desamma som tidigare, och vad gäller antagningen av studenter så är den skärpning som genomförs enbart betingad av hänsynen till studenternas rättssäkerhet. Vad slutligen gäller reservation 9 där rättssäkerhetsfrågor i ett brett perspektiv tas upp, gör utskottet som framgår av betänkandet en mycket grundlig genomgång av gällande regelverk. Avsaknaden av nationell reglering på vissa områden innebär ingalunda att studenterna saknar rättsskydd. T.ex. kan ett lärosätes beslut vad gäller rätten att tillgodoräkna sig utbildning vid utomnordiskt lärosäte överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Högskoleförordningen har nyligen ändrats vad gäller antagningsfrågor, vilket bl.a. innebär en skyldighet för universitet och högskolor att ha en antagningsordning. En proposition om forskarutbildningen kommer senare i år, och i avvaktan på denna finns det nu ingen anledning att ta ställning till frågan om rätten att överklaga tillsättning av doktorandtjänst. Fru talman! Jag ber att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation nr 1 vad avser mom. nr 1. Sedan vill jag något kommentera Bengt Silfverstrands anförande. Han sade att den eftergymnasiala utbildningen i Sverige är bra. Det kan vi hålla med om, men det beror bl.a. på den mycket stora satsning som skedde under de borgerliga regeringsåren för tre år sedan, och som nu har lett till de här resultaten. Vi kan hoppas att en sådan satsning får fortsätta också i framtiden. Vad vi är oroliga för är att det är så pass få som avlägger högre examina vid universiteten. Om detta talade Bengt Silfverstrand inte med ett enda ord. Han besvarade inte heller mina frågor i något avseende, och jag förutsätter att det beror på att han inte har någonting att svara med. Jag tror också att det resonemang Bengt Silfverstrand förde om stiftelserna innebär att han inte förnekar att stiftelserna vid Chalmers och i Jönköping fungerar mycket bra. Om det nu är så att han anser att de fungerar mycket bra, anser han då inte att de skall få fortsätta och att man kan utvidga de här exemplen till ytterligare högskolor och universitet? Det kan gälla exempelvis Kungliga Tekniska Högskolan, som jag nämnde i mitt inlägg. Jag vill påpeka för Bengt Silfverstrand, vilket han tycks glömma i den här debatten, att vi befinner oss i en rätt allvarlig situation för högskolan eftersom regeringen har gjort den största neddragningen i modern tid på tillsammans ungefär 1 miljard kronor. Forskning och grundutbildning är nämligen kommunicerande kärl. Detta sade Bengt Silfverstrand ingenting om. Han kommenterade följaktligen inte heller min oro för kvaliteten inom högskolan.
Fru talman! Jag skall gärna besvara Rune Rydéns frågor när det gäller lärarutbildningen. Han har själv stått och läst upp hur man åtminstone delvis skulle kunna lösa problemen, genom de synpunkter som har framförts av statssekreteraren i Utbildningsdepartementet. Inom kort kommer en proposition där tjänstestruktur, anställningsförhållanden och organisation inom högskolan tas upp. Den kommer också att innebära en stimulans för fler lärare. Jag skall kommentera stiftelsefrågan. Stiftelserna kommer att finnas kvar. Vi har en stiftelsehögskola i Vad vi nu har gjort är att vi har öppnat dessa stiftelsehögskolor, så att det är samma demokratiska insyn som framöver kommer att gälla för dem som gäller för den av skattebetalarna finansierade högskolevärlden i övrigt. Forskningen i Sverige har inte fått minskade anslag, utan bevisligen sammantaget ökade anslag. Det kunde Rune Rydén själv konstatera vid den hearing utskottet hade för några veckor sedan. Bilden var mer positiv och nyanserad än den nidbild som på gator och torg och i salonger sprids av Moderata samlingspartiet. Svara på min fråga också, Rune Rydén! Varför anser han sig själv okvalificerad att sitta i en högskolestyrelse?
Fru talman! Det var några intressanta upplysningar som Bengt Silfverstrand lämnade - nämligen att det skall komma en proposition inom kort. Detta vet vi väldigt väl, Bengt Silfverstrand. Vi vet att det kommer en proposition om tjänsteförslagen och tjänstestrukturen inom universiteten och högskolorna. Men på ingen enda punkt, vad jag kan förstå, kommer detta att svara på de frågor som statssekreteraren väckte i Universitetsläraren nr 9 av den 2 maj i år. Bengt Silfverstrand svarar inte heller på mina frågor om hur man verkligen skall lösa det här. Om man gör särskilda satsningar på forskarutbildningen innebär det nämligen att man tillfälligtvis drar bort lärare som nu tjänstgör och som i stället skall ägna sig åt forskning under forskarutbildningsskedet, som jag påpekade i mitt anförande. Hur löser man det, Bengt Silfverstrand? Man skall rekrytera lärare utomlands ifrån. Jag frågade Bengt Silfverstrand redan i mitt anförande: Hur gör man med danskar som har 50 % mer i lön och tyskar som har dubbelt så hög lön? Vill de komma till Sverige, med det skattesystem om vilket även andra företagsledare har uttalat sig att det inte är särskilt fördelaktigt? När får vi se förslaget om att pensionärerna skall arbeta på universiteten och högskolorna, Bengt Silfverstrand? Kommer det i den proposition som läggs fram nu i maj månad? Jag vill ha svar på de här frågorna, och det har jag inte fått av Bengt Silfverstrand. Han riktar i stället frågor till mig.
Fru talman! Man kan naturligtvis agera på det sätt som Rune Rydén gör; att stå och läsa upp samma saker ett par gånger och sedan inte lyssna på vad jag säger. Jag säger att i den proposition som kommer tas tjänstestrukturer och förhållanden mellan de akademiska lärarnas forskning och undervisning upp. Det kommer en proposition om forskarutbildning som också belyser de här problemen. Självfallet går det att rekrytera lärare också utomlands. Jag råkar känna utomordentligt förträffliga forskare och vetenskapsmän, exempelvis inom historiska institutionen vid Lunds universitet, som råkar komma just från Danmark. Rune Rydén har ingen ytterligare replik, och kan alltså inte svara på min fråga.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag var mycket glad över att sitta i styrelsen för Lunds universitet, Bengt Silfverstrand. Jag tyckte att jag gjorde ett utomordentligt arbete där, och jag hade med stor glädje suttit kvar och blivit omvald och invald igen. Är jag nu oerhört tydlig på den punkten? Jag tycker att Bengt Silfverstrand försöker nära en myt att det är i och med det socialdemokratiska regeringsinnehavet från det senaste valet som utbyggnaden av högskolan har satt i gång. Glöm aldrig att den inleddes 1990/91 mot den dåvarande socialdemokratiska ministerns önskan och vilja! Det var utbildningsutskottet som tog initiativ och inledde utbyggnaden av högskolan. Den fortsatte mycket kraftfullt och mycket tydligt under den borgerliga regeringen under ledning av Per Unckel.

Därför bör det också finnas utrymme för dessa excellenser och kompetenser.
Herr talman! Det är glädjande att konstatera att Folkpartiet och Moderaterna i alla fall inte har samma uppfattning på en väsentlig punkt, nämligen den som Margitta Edgren, å Folkpartiets vägnar hoppas jag, gör sig till tolk för. Man kan inhämta kunskap och kompetens och vara alldeles lämplig som ledamot i en universitetsstyrelse om man råkar tillhöra utbildningsutskottet som Margitta Edgren och Rune Rydén gör. Margitta Edgren är en konstruktiv debattör, och jag skall gärna ge henne rätt på den punkten att det självfallet har varit satsningar av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Sammantaget har detta inneburit en mycket kraftig expansion av den svenska högskolan. När man nu bejakar detta från borgerligt håll, och samtliga partier står ju bakom detta, är det rent fantastiskt att andra partier samtidigt ondgör sig över lärarutbildningen. Det pågår också en utredningen över hela linjen om lärarutbildningen över huvud taget och satsningar på högskolan. I konsekvens med detta - om man nu var orolig för lärarutbildningen - skulle man ju yrka avslag, eller åtminstone något dämpa den expansion på utbildningssidan som nu sker. Det är någonting som inte stämmer. Det är alltså en motsägelse som är alldeles uppenbar, åtminstone från en del av de borgerliga partierna.
Herr talman! Jag blev tillfrågad av Bengt Silfverstrand om jag ansåg mig kompetent att sitta i Lunds universitets styrelse. Det är det jag har yttrat mig om. Jag har ingen aning om mitt parti tyckte att jag var det, men det utgår jag ifrån. Det är det jag har svarat på.
Herr talman! Jag har en kort fråga till Bengt Silfverstrand. Han talar varmt och vackert om utbyggnaden av Sveriges universitet och högskola och antyder, vilket är alldeles riktigt, att vi, om satsningen med de 60 000 platserna genomförs, nästan kommer att nå målet om att 50 % av de som lämnat gymnasiet kan beredas plats på en eftergymnasial utbildning vid högskolor och universitet. Men jag tycker också att det finns ett behov av att Bengt Silfverstrand uppmärksammar att det som då pågår är en revolution när det gäller högre utbildning i Sverige. Det går alltså inte att föreställa sig att det är det gamla universitetet och den gamla högskolan med de strukturer och den undervisningsmetodik vi har som skall kunna ta hand om dessa kullar. De kommer inte att få den undervisningssituation som de så väl behöver. Där har vi ett stort problem som man inte får sopa under mattan. Jag tycker att det vore bra om vi fick litet tydligare anvisningar om hur man tänker lösa det här problemet. Jag tycker att det nästan är på gränsen till litet skamligt när departementet slänger ut att vi får väl skaffa pensionerad och utländsk arbetskraft som klarar lärarsituationen. Problemet är betydligt större än så.
Herr talman! Jag håller med om en del av det Gunnar Goude har sagt om behovet av att också ta hänsyn till andra faktorer, t.ex. lärarutbildning och organisation, nu när vi har något av en utbildningsrevolution. Det är precis detta som är på gång. Men eftersom expansionen är så kraftig och det är så stor uppslutning bakom denna dynamiska utveckling, är det väl också rimligt att man utnyttjar alla möjligheter till lärarrekrytering. Det handlar dels om att förbättra utbildningen, dels om att utnyttja de reserver som onekligen finns och att se över hela tjänstestrukturen så att det blir mer attraktivt att kombinera en forskarinsats med en undervisningsinsats. Det är alltså reformer över hela linjen. Sedan har jag en kommentar till det Gunnar Goude sade tidigare. Det sker ju en försöksverksamhet som också expanderar när det gäller kvalificerad eftergymnasial utbildning. Därmed har ju Gunnar Goude också fått svar på frågan ? ?att sker förändringar. Man har alltså ett särskilt angreppssätt just för den yrkesinriktade utbildningen. Det är också en förnyelse som tar hänsyn till förändringarna i Sverige och i omvärlden.
Herr talman! Jag skall inte försöka hålla något slags räfst och rättarting över vad man har missat. Men det är litet förvånansvärt att man inte anade att man skulle göra denna kraftiga insats och därför i god tid, t.ex. för två år sedan, startade med lärarutbildningar och en genomtänkt omorganisation av grundutbildningen vid högskolor och universitet. Man har missat det. Det må vara förlåtet, men litet förvånansvärt är det med tanke på de erfarenheter vi har haft t.ex. från utbyggnaden på 60-talet. Då gjorde man just de här misstagen. I viss mån har vi sett samma misstag upprepas när gymnasiereformen genomfördes utan ordentliga förberedelser. Jag skulle vilja ha litet klarare tecken på vad man tänker göra. Det duger inte med att bara referera till pensionärer, utländska lärare och sittande utredningar. Det vore bra med någon liten antydan om hur man skall ta hand om dessa stora skaror.
Herr talman! Man skall självfallet agera över hela linjen. Man skall förstärka lärarutbildningen. Man skall göra det mer attraktivt att bli lärare och verka som lärare. När det gäller högskolevärlden skall man ge möjligheter till både forskning och undervisning, eftersom det är kommunicerande kärl, som flera har varit inne på. I den proposition som läggs fram i dagarna kommer det förslag om en förändrad tjänstestruktur som innebär väsentligt ändrade möjligheter och bättre förutsättningar för att bedriva undervisning. Det kommer att positivt stimulera rekryteringen. Det här går hand i hand. Men det är ganska fantastiskt att höra det från borgerligt håll och från Miljöpartiet sedan de har ställt upp och i vissa sammanhang även kommit med överbud när det gäller utvecklingen och platsantalet. Vi ser det inte minst när det gäller motionerna. Nu har vi inte haft någon fördelningsdiskussion, men vi kommer att få en sådan debatt igen. I de sammanhangen är det överbuden när det gäller platserna det handlar om. Det handlar aldrig om lärarutbildningen i de sammanhangen. Man kan säga att jästen kommer efter brödet även hos Miljöpartiet.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande handlar om regeringens förslag om inrättande av lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. En majoritet av utskottet föreslår nu riksdagen att anta förslaget. Avsikten är att öka elevinflytandet i skolan, säger man. Att elevinflytande behöver öka tror jag att vi alla är överens om. Riksdagen har även tidigare uttalat sig för att elevinflytandet skall öka. Samtidigt visar utredningar att eleverna anser att de har litet att säga till om i skolan. Nu försöker man alltså att tillgodose elevernas och riksdagens önskemål. Det är viktigt att öka elevernas inflytande över undervisningens innehåll och arbetsform. Det skriver även regeringen i propositionen. Men man väljer ändå att lägga fram ett förslag som inte rör det som anses mest väsentligt för att skapa verkligt elevinflytande. Man väljer nämligen styrelsevägen. Majoriteten har valt att formalisera framför att ta elevernas berättigade krav om ökat inflytande på allvar. Den väg man valt leder till en återvändsgränd. Vi förleds lätt att tro att regeringen medvetet valt den inslagna vägen därför att man inte vill ge eleverna de instrument som är nödvändiga för att utöva verkligt inflytande. Det utskottsmajoriteten nu gör är att bygga upp kulisser - Potemkinkulisser. Där för avvisar vi förslaget. Vad som är viktigt är inte styrelsemajoritet eller representation i nya styrelseformer. Det riskerar i stället att skapa bilden av att verkligt inflytande utövas bäst i form av sammanträden, av representation i snöpta styrelser. Det är en felsyn som leder arbetet med elevinflytande bakåt, inte framåt. Det begränsade inflytande som det möjligtvis kan bli fråga om är dessutom förbehållet några få som återfinns i styrelsen. Övriga får vackert stå vid sidan om. Minderåriga, som det kan bli fråga om i dessa nya styrelser med elevmajoritet, är bara ett av problemen. Dessutom skapas nya konfliktsituationer, nya problem. Elevens tid i skolan är relativt kort. Det uppstår ett konkurrensförhållande mellan studier och ledningsfunktionen för skolan. Detta anser vi vara till nackdel för såväl elever som är engagerade i styrelserna med elevmajoritet som det flertal som inte ges denna möjlighet. Det uppstår även nya konfliktsituationer mellan elever i majoritet och personalgrupper i skolan. Skolkommittén ligger ursprungligen bakom förslaget. Jag har hela tiden ställt mig undrande till förslaget om nya styrelser med elevmajoritet. Som jag uppfattar det har diskussionen med eleverna handlat om att utveckla inflytandet när det gäller elevernas studier och vardag. Det har inte handlat om att formalisera. Herr talman! För oss moderater är elevinflytande mycket av en process. Det handlar om att lägga ut arbetsuppgifter som rör elevernas vardag och deras studier. Det är en process eftersom det handlar om att utveckla skolans arbetsformer. Det finns många framgångsrika exempel runt om i landet som visar att detta synsätt är riktigt. Jag har besökt skolor som från att ha varit problemskolor numera framstår som bra exempel på hur ökat elevinflytande och delaktighet har burit frukt. Gemensamt är att de har processat sig fram till framgång. Men elevinflytande måste också handla om att eleverna skall ha möjlighet att välja skola och skolform. Inflytande handlar till mycket stor del om att kunna välja något annat när man inte är nöjd med det som erbjuds. Det naturliga är att positivt arbeta för det fria valet av skola. Jag antar att det är något som även Tomas Eneroth ställer sig bakom, åtminstone om han menar allvar med att leva upp till bilden av sig som en förnyare av den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Men det handlar också om att utveckla friskolor, att skapa möjligheter för friskolor, att ta vara på friskolornas utvecklingskraft, att öka inslaget av entreprenadformer i skolan och därmed ge inflytandet den yttersta form det kan ta sig. En skola som inte håller måttet väljer eleverna bort. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Herr talman! Centerpartiet anser att frågorna om ökat elev och föräldrainflytande i skolan är mycket viktiga. I dag när människor ser det som en självklarhet att få ta ansvar, att ha möjlighet att välja och bestämma själva, måste detta också gälla skolans område. Vi ser därför positivt på den försöksverksamhet som pågår i grundskolan med lokala skolstyrelser med föräldramajoritet. I slutet av februari hade 15 skolor anmält försöksverksamhet till Skolverket och i slutet av april 28 skolor. Men jag skulle önska att ännu fler hade kommit i gång redan nu. Från riksdagens sida borde man ge tydliga signaler om att försöksverksamheten med föräldrastyrelser bör leda fram till en permanentning av verksamheten. Det skulle ge föräldrarna och skolorna besked om att det är denna utveckling som riksdagen vill se på lång sikt, och det skulle motivera flera att komma i gång med lokala skolstyrelser. Herr talman! Jag vill därmed yrka bifall till reservation 4. Jag vill också i detta sammanhang ställa en fråga till socialdemokraterna i riksdagen, främst Tomas Eneroth. Vilken ambition har man långsiktigt när det gäller att öka föräldrainflytandet i grundskolan? Herr talman! I likhet med det jag nämnt inledningsvis anser Centerpartiet att det är positivt att det även lagts fram förslag om att införa försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet inom gymnasieskolan och komvux. Centerpartiet ser det som ett sätt att öka elevinflytandet. Vi är också, liksom de flesta andra partier och remissinstanser, positiva till att rektor skall komma att ges ett särskilt ansvar för att utvecklingen av skolans arbetsformer gynnar ett aktivt elevinflytande. Många elever i gymnasieskolan saknar i dag inflytande. Det skrivs ju också tydligt i både propositionen och utskottsbetänkandet. De känner sig inte sedda och inte hörda. En sammanfattande bild av den forskning som är gjord angående elevinflytande visar att eleverna inte har något egentligt inflytande på undervisningen, varken i grundskolan eller i gymnasieskolan. Undersökningen som Skolverket har gjort visar att eleverna vill ha inflytande över arbetssituationen, ämnenas innehåll och uppläggning. Skolan måste utvecklas för att kunna fylla sin uppgift och de krav som ställs på dagens skola. Eleverna är en viktig kraft för förändring i skolan. Eleverna är de som bäst vet hur det är att vara ung i dagens samhälle. Deras erfarenheter behövs för att utveckla skolan. Elever och vuxna har olika perspektiv på verksamheten i skolan. Men de är inte varandras motparter, även om det kan tyckas så ibland. De är beroende av varandra. Elevinflytande är en rättvise och demokratifråga, men också en fråga om utbildningskvalitet. Med inflytande över det egna lärandet blir eleven mer motiverad att omvandla lärarens undervisning till kunskaper som kan användas för fortsatt lärande. Det formella inflytandet behöver också utvecklas. Det markerar att eleverna är kompetenta att ta ett större ansvar. Genom att ge eleverna mer ansvar och få dem att känna delaktighet i organisation och planering förbereds de bättre för de uppgifter som vuxenlivet medför, samtidigt som motivationen i skolarbetet ökar. Jag tycker också att ett TV-inslag i helgen om elevinflytande i gymnasieskolan var ganska talande. En gymnasietjej sade att på de flesta platser i samhället betraktas hon som vuxen, men inte i skolan. Barnombudsmannen har uttalat sitt stöd för regeringens förslag till försöksverksamhet, men understryker att det endast skall ses som en del i arbetet med att förbättra elevinflytandet i skolan. Jag tycker att vi skall ge eleverna möjlighet till en stark ställning. Arbetet med lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan tror jag kan vara ett sätt. Det har från olika håll framförts oro angående denna försöksverksamhet. Centerpartiet har uppfattat den oron. Men vi ser försöksverksamheten som en möjlighet till ökat inflytande och som en möjlighet att öka motivationen i skolarbetet.
Herr talman! Jag är litet förvånad över den redovisning som Marie Wilén har lämnat av Centerns syn på medinflytande. Det är en prestation att kunna diskutera det utan att komma in på något som åtminstone för mig är en självklarhet, nämligen det fria valet av skola. Eller skall jag se tystnaden från Centerns sida i den debatten så att Centern, som åtminstone i en tidigare regering har framstått som en vän till utvecklande av andra skolformer, värnande av elevens fria val och förkovran av friskolorna, nu tar avstånd från den politiken?
Herr talman! Nej, det skall Tomas Högström inte göra. Det räcker med att läsa i betänkandet, där vi klart har redovisat vår hållning i friskolefrågorna. Det fördes en mycket stor friskoledebatt vid antagandet av friskolebeslutet, som vi inte tyckte var bra. Vi håller fast vid den åsikt som vi har om friskolorna. Det borde vara bra också för Tomas Högström att det finns en samsyn i de frågorna. Det finns alltså ingen åsiktsskillnad när det gäller friskolorna.
Herr talman! Det hade varit bra om man från Centern under behandlingen av det här ärendet hade redovisat den synen, i stället för att nu i efterhand mer eller mindre be om ursäkt för att man inte har gjort det.
Herr talman! Jag ber inte om ursäkt för att vi inte har gjort det. I det här betänkandet behandlas främst lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan. Jag tyckte att det var rimligt att diskutera den frågan, inte att nu ta upp en ny friskoledebatt.

Herr talman! Det blev ingen guldmedalj till Sverige i ishockey-VM i kväll, och det blir inte heller någon guldmedalj för utskottsmajoritetens förslag. Jag tycker att förslaget i betänkandet är ett svar på en fråga som aldrig har ställts. Betänkandet är rubricerat "Lokala styrelser med elevmajoritet". Det skulle lika gärna kunna heta Lokala styrelser med skolledare i minoritet eller Lokala styrelser med professionella lärare i minoritet. Det handlar faktiskt också om det, något som det sällan har talats om i debatten. Det svaras på en fråga som aldrig har ställts. Jag har aldrig hört en skolledare säga: Det här med budgetfrågor är så svårt att det skulle vara väldigt skönt, om jag slapp sitta i majoriteten och besluta om dem. Eller: Profilen för den skola som jag är ansvarig för överlåter jag gärna till eleverna. Eller: Vilka ekonomiska prioriteringar vi vill ha på vår skola är för svårt för mig - det överlåter jag gärna till eleverna. Jag har faktiskt aldrig heller hört elever som har sagt: Jag känner att jag vill ha inflytande över min skola - inte alls över min egen studiesituation. Vad jag vill är att sitta i en styrelse, och det är inte nog med det. Jag vill vara i majoritet, så att jag kan köra över rektor och skolpersonal. Det gäller här alltså ett svar på en fråga som aldrig har ställts. Jag tycker att det är mycket märkligt och faktiskt litet skrämmande att det just inom skolområdet är politiskt tillåtet att komma med alla möjliga förslag till hur verksamheten skall styras. Man kallar det elevdemokrati och annat. Jag tycker att man måste slå fast och stärka det som är det viktiga: skolledarnas professionella ansvar, lärarnas fostrande roll gentemot eleverna för att dessa skall kunna komma in i samhället osv. Ingen har kommit på tanken att föreslå patientstyrda sjukhus eller värnpliktsstyrda regementen, men just inom skolområdet är det fritt fram. Skolområdet är politikens experimentlåda. Jag tycker att skolan är alldeles för viktig för att man skall utveckla sådant här. Jag tycker också att det kan vara fråga om att göra de här eleverna, framför allt på gymnasiet, en stor otjänst. Det är ju ett oerhört ansvar som de kan få. Det handlar om att ta ansvar i budgetfrågor för tiotals miljoner kronor. Det handlar också om att en handfull elever skall representera kanske 1 000 eller 2 000 elever på en gymnasieskola. Det är ett mycket tungt ansvar. Alla vi som är förtroendevalda vet hur svårt det kan vara att jämka samman olika viljor. Dessutom är en del av de här eleverna inte myndiga. Om man skall tillämpa demokrati måste man vara tydlig när det gäller spelreglerna. Vi skulle inte kunna kalla oss demokratiskt valda eller en demokratisk riksdag, om vi bara fanns här utan några regler för hur vi väljs, för hur vi avsätts och för hur ansvar skall kunna utkrävas av oss. Vi är ändå myndiga människor. Jag hoppas att det inte blir så, men det finns en risk för att det som kallas demokrati kan bli anarki. Jag tycker att man skulle ha koncentrerat sig på det som är viktigt och som Tomas Högström var inne på: rätten att välja skola också inom och mellan kommuner, rätten att få en studiegång som är anpassad efter studieförmågan, rätten att få en individualiserad utbildning i ett tempo som man klarar och rätten att friare få välja i ett kursutbud. Detta är i alla fall det som jag möter när jag träffar elever. Man vill påverka sin egen vardag och sina egna studier, inte sitta och bestämma i en styrelse. Jag tycker, för att sammanfatta mitt resonemang, att det egentligen finns tre huvudsakliga problem med detta. Man kan för det första i detta sammanhang göra elever en otjänst. Det är fråga om ett tungt ansvar. Det kan gå fel. Man vet inte hur ansvar skall utkrävas, och en del av eleverna är omyndiga. De skall dessutom samtidigt klara av studierna. För det andra: Demokrati kräver tydliga regler, och sådana finns inte här. Det viktigaste är, för det tredje, att man begränsar den professionella skolpersonalens möjligheter att styra sin skola - samma personal vilken vi sedan ställer mot väggen och som ansvariga politiker skall ställa mot väggen för vad den åstadkommer i skolan. Jag vill säga nej till elevstyrelse. Jag säger starkt ja till elevinflytande och yrkar bifall till reservation 1

Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig helt bakom regeringens förslag om en fyraårig försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolorna. Vi tycker att det är ett bra förslag. Vi har fört fram några ytterligare förslag, som skulle förstärka och förtydliga elevernas ställning. Jag har tittat litet grand i Ungdomskommitténs betänkande Ungdom och makt, och där säger man att demokrati i praktiken främst kräver att eleverna är delaktiga i planeringen och genomförandet av själva undervisningen. Vi tycker att det är riktigt. Eleverna måste få ett direkt inflytande över undervisningen, och klassrumsdemokratin måste fungera. Men tyvärr är det så att ju mer man nalkas skolarbetets kärna, själva undervisningen, desto mindre upplever eleverna att deras utrymme för påverkan är. Gymnasieskolan måste därför i större utsträckning än nu utveckla ett elevdemokratiskt arbetssätt, där förmågan till självständigt arbete och ett kritiskt förhållningssätt prioriteras. Det är självklart att en skola som skall fostra till demokrati måste vara demokratisk i sina arbetsformer. Det får inte finnas en skillnad mellan det man säger att man vill göra och det man faktiskt gör. Därför tycker jag också att det är viktigt att man försöker bryta den hierarkiska struktur som fortfarande råder inom skolan. Den och den objektssyn på eleverna som ännu finns företrädd i många skolor försvårar det elevdemokratiska arbetet, både i och utanför klassrummet. Vi har i vår motion också pekat på att många av de traditionella arbetsformerna och även betygen hindrar eleverna från att bli medaktiva och delaktiga i undervisningens planering och genomförande, alltså från att få makt över sitt eget lärande. Vi vet att betygen har en i hög grad styrande effekt på skolans arbete. Lärarna utgår oftare från betygskriterierna än kursplanerna när de planerar undervisningen. Nu skall lärarna sätta betyg på varje avslutad kurs i gymnasieskolan. Det är ibland kurser som har en liten omfattning, kanske 30 undervisningstimmar. Vi vet faktiskt inte hur detta påverkar uppläggningen av undervisningen och elevernas möjligheter till inflytande. Vi menar att en betygsfri skola är en viktig förutsättning för en demokratisk skola. Vi tror att det är först när betygen avskaffas som eleverna på allvar kan ifrågasätta rådande strukturer inom skolan. Då finns det ingen risk längre att bestraffas. Då kommer elevinflytandet att bli en realitet. I likhet med vad Barnombudsmannen föreslog i sitt remissvar på Skolkommitténs betänkande, anser vi i Vänstern att eleverna skall ges en lagstadgad rätt att utvärdera sin egen utbildning. Ett annat kriterium som Ungdomskommittén tog upp är just elevernas möjligheter att delta som fullvärdiga medlemmar i den formella beslutsprocessen i skolan. Det är det som dagens ärende handlar om. Till skillnad från Tomas Högström, tror jag faktiskt att den formella sidan av skoldemokratin även kan vara ett stöd för elevernas direktinflytande över undervisningen och för demokratin i klassrummet. Vi anser också att det borde finnas klart formulerade mål för elevdemokrati i skol och arbetsplaner. Det är inte alltid så. Vi tycker också att det är viktigt att det elevfackliga arbetet stärks. Där kanske regeringen bör överväga att verkligen erkänna Elevorganisationen som en facklig organisation. Vi har också sagt att det i kommunens anmälan till Skolverket om deltagande i försöksverksamheten bör ingå en redogörelse för hur verksamheten skall kunna göras till en angelägenhet för så många som möjligt. Det finns kanske en risk för att de som sitter i styrelserna inte kommer att vara representativa för hela gymnasieskolan. Jag vet inte om det finns en risk för att eleverna på de s.k. teoretiska programmen kan komma att dominera styrelserna. Vi har också upprepat ett tidigare förslag vi lade fram när betänkandet om föräldramajoritet i lokala styrelser på grundskolan behandlades. Vi tycker att en regel borde införas som garanterar eleverna fr.o.m. Vad vi förstår finns det inget formellt hinder för detta. Det flaggas för möjligheten, men den slås inte fast. Till slut en sak som inte har berörts men som också gäller elevdemokratin, nämligen att få en bra undervisning i demokrati under skoltiden. Det gäller eleverna både på grundskolan och på gymnasieskolan. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 under mom. 5. Men jag står givetvis bakom övriga reservationer från partiet.
Herr talman! Jag vill ta upp en aspekt på det Britt Marie Danestig-Olofsson sade, nämligen att fostra till demokrati. Jag tycker att det är oerhört viktigt - jag tror alla tycker det. Men det kan inte vara liktydigt med "Elevdemokrati - rätten att köra över rektor". Det kan inte vara det enda tecknet på att det råder elevdemokrati. Det är litet urvattnat med ordet fostra. Det innebär faktiskt en form av träning inför nya begrepp. Jag tycker t.ex. att man kan fostra barn i trafikkunskap utan att automatiskt tycka att alla barn skall ha körkort. En vuxen måste kunna dricka alkohol utan att barnen automatiskt ges rätt att dricka alkohol. Ni förstår min princip: Skolan har en viktig roll att fostra i demokratiska frågor. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att eleverna skall ha majoritet på sin skola. Det finns många andra sätt att fostra i demokrati som är betydligt mer verksamma.
Herr talman! För mig är det viktigt att eleverna får möjligheten att verbalisera sina önskemål och krav, att kunna kommunicera med sina lärare. Att ingå i dessa styrelser är en viktig del i en demokratisk process och ger demokratiskt kunnande. Det handlar om att lära sig litet grand om föreningsteknik och, inte minst, att ta konsekvenserna och ansvaret för sina beslut. Jag ser stora möjligheter där. Jag är inte rädd för att ge eleverna majoritet. Många av eleverna i gymnasieskolan är myndiga och skall rösta. En del av dem har röstat in både Ola Ström och mig i den här församlingen. Ger vi dem det förtroendet och tilliten, tror jag också att de klarar av att inneha majoriteten i de lokala styrelserna på den skola och verksamhet de känner väl.
Herr talman! Jag tror säkert att många elever kommer att klara detta. Det här testet kommer att gå bra på en del skolor. Men detta är inte min huvudpoäng till varför jag är kritisk. Det handlar mer om principerna för hur man styr verksamhet och för vilket ansvar som ges eleverna. Jag kan ställa upp på allt det Britt-Marie Danestig Olofsson sade, dvs. vikten av att elever får känna delaktighet, inflytande, påverkan, att man lyssnar på dem osv. Men det här betänkandet handlar om att politiker i ansvarig nämnd avsäger sig rätten att ingripa. Eleverna ges rätt att köra över övrig skolpersonal. Det handlar inte bara om inflytande. Det handlar om rätten att köra över övrig skolpersonal. Det är en oerhört väsentlig maktförskjutning på skolpersonalens bekostnad. Det är en allvarlig utveckling.
Herr talman! För mig är det en viktig demokratisk princip att de som är berörda i första hand skall ha möjlighet att fatta beslut om det de är berörda av - sin egen verklighet. Gymnasieskolan är till för eleverna, inte för rektor och lärare. Jag är övertygad om att både rektor och lärare, med erfarenhet och kunnande, inte kommer att ha några som helst svårigheter att kommunicera med eleverna i dessa styrelser. Nu har vi snarare tvärtom försökt sprida makten litet grand, eftersom den har varit så koncentrerad till lärargruppen och rektor på skolan. Det är jättebra. Jag förstår inte riktigt detta att "köra över". Man måste ju skapa majoriteter i en representativ demokrati. En av demokratins viktigaste principer är att skapa majoritetsbeslut. Man bör, givetvis, sträva efter samförstånd mellan de människor som sitter i styrelsen. Det skall man göra i alla sammanhang - även i en sådan församling.
Herr talman! Vi är uppenbarligen överens om att eleverna skall ha större inflytande. Sedan skiljer det sig åt i fråga om vilka former detta skall uttryckas i. En förutsättning för var det hela landar är om man menar allvar med elevinflytande. Jag påstår att Vänstern gör sig skyldig till en direkt felsyn som motarbetar verkligt elevinflytande. Man pratar om att utveckla demokrati i skolan. Sedan inrättar man denna typ av elevstyrelser. Då har man formaliserat. Man har förbehållit bestämmandet, inflytandet över elevsituationen, till vissa elever när det finns möjligheter att ge alla elever ökat inflytande. Man säger att man skall utveckla det elevfackliga arbetet och pratar i det sammanhanget om Elevorganisationen. Bevare oss för en sådan utveckling - med tanke på de erfarenheter som vi har av den organisationen och dess sätt att arbeta! Jag tror inte att elevens inflytande i skolan främjas av någon form av facklig tillhörighet. Dessutom framgår det av läroplanen att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Men Vänstern pratar om att andra skall göra detta, inte eleven själv.
Herr talman! I mitt anförande började jag med att tala om den viktiga informella demokratin och att det kanske viktigaste i skolan är att eleverna får direkt inflytande över planeringen och genomförandet av sin undervisning i de grupper som de befinner sig i. Men den formella delen är inte heller oviktig. Formalisering av makt är ibland en nödvändighet. Jag vet faktiskt inte vad Tomas Högström menar. Tomas Högström säger att vissa elever skulle kunna få alldeles för mycket makt i förhållande till andra. Jag har inget emot stormöten. Tycker Tomas Högström att det är en lösning på det här problemet tror jag att Vänstern kan ställa upp på det. Sedan till frågan om det fackliga engagemanget. Jag tycker att det är viktigt att man redan under utbildningstiden möter olika maktkonstellationer i samhället. Jag till skillnad från Tomas Högström tror på att de fackliga organisationerna har en väldigt stor betydelse i det svenska samhället. Jag har inget emot att stärka deras inflytande och intressera unga människor för att också senare engagera sig fackligt.
Herr talman! Jag hade uppskattat om Britt-Marie Danestig-Olofsson hade kunnat bejaka och se det positiva i att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Men det väljer hon att inte göra. Hon väljer att i stället instämma i någon tolkning som hon vill göra gällande att jag har gett uttryck för, nämligen att man kan ha stormöten. Jag ser det mer som en bekräftelse på att 1968 års män och kvinnor inte bara har övervintrat i skolkommittén utan på sina håll även finns representerade i Sveriges riksdag. Det finner jag inte vara bra med tanke på att vi just nu diskuterar elevinflytande. Det måste handla om att varje elev ges inflytande över sin skolsituation. Det Britt-Marie Danestig-Olofsson gör sig skyldig till nu är att inrätta en ny form av styrelse som skall representera eleverna. Men mandatet från eleven, uttrycket från den enskilde eleven, begränsas samtidigt genom det förfaringssättet.
Herr talman! Jag skulle vilja citera perceptionspsykologerna: Helheten är faktiskt större än summan av delarna. Det är väldigt viktigt att eleverna kommunicerar med varandra och att de inte bara som individer utan också som grupp kan fatta gemensamma beslut och komma fram till gemensamma ståndpunkter. Själva den processen är oerhört viktig för demokratins utbyggnad och utveckling. Det är det som Tomas Högström missar när han misstänkliggör detta förslag på det sätt som han gör. Varje elev har givetvis betydelse. Men varje elev skall verka tillsammans med andra elever. Det är i den kommunikationen och i den dialogen som någonting dynamiskt sker. Den är den dialogen som är grunden för all demokrati.

Herr talman! Alla vill och har behov att påverka sin egen arbetssituation. Det gäller också elever. Därför är arbetet med att utveckla elevdemokratin någonting i grunden mycket positivt. Redan i första klass kan barnen mycket väl vara med och bestämma om olika frågor inom klassens ram. Efterhand kan ansvarsområden utvidgas så att alltfler frågor beslutas tillsammans med eleverna. Utvecklingen på detta område har hittills gått alldeles för långsamt. Ibland har jag en känsla av att förstaklassarna har mer inflytande än gymnasisterna. Ur den synpunkten kan jag förstå att regeringen kan vilja göra någonting drastiskt för att få igång processen ordentligt. Men den väg regeringen har valt, att ge eleverna majoritet i skolstyrelsen, tror vi kristdemokrater är helt fel. Att det skulle vara ett bra sätt att skola eleverna i demokrati förstår jag inte. Tvärtom. Att inrätta styrelser med otydligt mandat och ansvar och låta omyndiga personer utgöra majoritet i dessa styrelser skapar i stället en bristande respekt för de demokratiska institutionerna. Det blir ett slags låtsasdemokrati. I vilket annat demokratiskt sammanhang överlåts de avgörande besluten till de nyaste och minst erfarna i en grupp? Vem kan begära att en elev som kommer direkt från grundskolan skall ha möjlighet att snabbt skaffa sig överblick över så viktiga frågor som vilka kurser och lokala grenar som skall finnas i skolan, hur budgeten skall läggas upp och ett antal andra frågor som rör driften av en skola samtidigt som hon eller han skall sätta sig in i allt som rör de egna studierna och uppläggningen av dem? Det är helt enkelt inte möjligt att ha överblick över en utbildning som befinner sig mitt uppe i. I alla sammanhang efterlyser ungdomar i dag fler vuxenkontakter. Om regeringen får som den vill väljer vi vuxna i stället att abdikera från ytterligare ett område och ge en liten grupp ungdomar vuxenansvar på ett område som de flesta varken har tillräckliga kunskaper eller tillräcklig mognad och livserfarenhet för att klara. Jag anser att det är att göra dem en björntjänst. I stället borde vi ge eleverna det de själva efterlyser, mer tid tillsammans med lärare och andra vuxna i skolan så att de får en chans att bli sedda och uppmärksammade på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i dag. I Ungdomsbarometen, som är en återkommande undersökning bland ett representativt urval ungdomar, efterlyser ungdomarna vuxna som vågar vara vuxna. Vad de vill ha av de vuxna är normer, förebilder och vägledning, inte vuxna som lämnat över ansvar till dem och som de får makt att köra över i en styrelse. Mer inflytande över sin egen arbetssituation och sina studier vill däremot ungdomarna ha. Den rätten måste betonas tydligare i varenda skolplan. Framför allt är det något som skall följas upp och utvärderas. Jag tror att bristen i dag oftast ligger där. Det skall framgå i arbetsplanen för varje enskild skola i vilken form tid och utrymme skall avsättas för elevernas och lärarnas gemensamma planering i frågor som rör det dagliga arbetet. Arbetet i de styrelser där eleverna finns med, som t.ex. hälsolag, matråd, arbetsmiljökonferenser, skolkonferenser och yrkesråd behöver också utvecklas. Elevernas synpunkter skall tas på lika stort allvar som övriga styrelsemedlemmars, och alla åsikter skall sedan vägas mot varandra. Det bästa i sådana sammanhang är givetvis att eftersträva konsensusbeslut. Det gagnar en sådan verksamhet som en gymnasieskola bäst. Rektors ansvar för ett utvecklat elevinflytande behöver förtydligas i läroplanen om dessa förändringar skall komma till stånd. Elevernas möjligheter att välja skola, som flera talare har varit inne på, är också ett sätt att öka deras inflytande. Det finns alltså mycket att göra för att förbättra elevernas inflytande över sin arbetssituation. Det kommer vi kristdemokrater att fortsätta att arbeta för på olika sätt. Men regeringens förslag, som stöds av Centern, Miljöpartiet och Vänstern, avvisar vi. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Debatten om elevinflytandet i skolan är faktiskt jämngammal med mig, skulle jag vilja påstå. Det var i slutet på 60-talet som diskussionen på allvar vaknade om vikten av att eleverna i också skolan får något inflytande under skoltiden. Under hela min skoltid gjorde såväl riksdag som regering flera uttalanden om vikten att eleverna skall få mer att säga till om. Som elev märkte inte jag av detta i någon större utsträckning. Det var rektorn och läraren som bestämde min och mina klasskamraters vardag, och våra åsikter hade inte i någon större utsträckning någon betydelse. Ju längre upp i åldern som jag kom under min skoltid, desto mindre blev mina möjligheter att påverka och desto mer styrd var jag av läroböcker och schemastyrning. Jag minns faktiskt bara en framgång. Det var när jag och alla andra barn på låg och mellanstadieskolan i Kosta demonstrerade för att få se Ingmar Stenmarks andra åk. Vi stod på klätterställningen och vägrade gå in till lektionen om inte rektorn garanterade oss denna yttersta av rättigheter. Kombinationen av slagord som "vi vill se Stenmark" och vädjande barnaögon blev till slut för mycket för rektorn. Vi vann kampen om andra åket i Kitzbühel. Det var väl knappast någon bra sedelärande historia att den enda framgången kom när vi tog till civil olydnad. Men det kanske också visar att mycket av det som sagts, beslutats, önskats och uttalats om vikten av elevinflytande har fått väldigt liten betydelse i verkligheten. Mina erfarenheter är dessutom knappast unika. Skolverkets undersökningar bekräftar bilden av den obefintliga inflytandet men visar också på det stora och växande intresse dagens skolelever faktiskt har av att få ökat inflytande. Det gäller inte bara inflytande över den egna undervisningen och situationen i klassrummet utan också över skolan som helhet. Det finns som jag ser det två huvudskäl för elevinflytande i skolan. Det ena är det demokratiska - skolan skall fostra kritiskt tänkande, aktiva och engagerade medborgare och kan knappast göra det med trovärdighet om de som tillbringar hela sin ungdomstid i skolan inte får utöva något inflytande där. Brist på påverkansmöjligheter skapar bara vanmakt, ointresse och foglighet. Det andra skälet är minst lika viktigt, nämligen att elevinflytande förbättrar kvaliteten i skolan. Eleverna trivs bättre, får större motivation och presterar faktiskt bättre om de känner att de kan påverka. I propositionen refereras en mängd undersökningar som alla visar hur utökade påverkansmöjligheter förbättrar kvaliteten i skolan. Det är nu dags att gå från ord till handling, och det är vad propositionen gör. Det förslag som nu föreligger ger möjlighet för de skolor som vill att inrätta lokala styrelser med elevmajoritet. Förslaget liknar i stort det som gäller för föräldrastyrelser inom grundskolan, dvs. det ger en relativt stor frihet att lokalt utforma hur arbetet skall gå till under försöksverksamheten. På samma sätt som i fallet med föräldrastyrelser anger vi också här att de lokala styrelserna inte övertar det övergripande ansvaret som styrelsen för utbildningen i kommunen har. De övertar heller inte det myndighets eller ledningsansvar som skolledningen har och för den delen inte heller det professionella ansvaret för undervisningen som lärarna har. Men inom dessa ramar finns ändå ett relativt utrymme för eget bestämmande på skolan om alltifrån resurstilldelning och prioriteringar till skolans arbetsmiljö, mobbning eller profilering. I den processen bör eleverna och deras representanter ha ett stort inflytande. En majoritet av elevrepresentanter i styrelsen är en god utgångspunkt för en dialog som alltför länge har saknats i gymnasieskolan. Den rädsla som en del har anfört - anmärkningsvärt stor, måste jag säga efter att ha hört inläggen - för att eleverna skulle ta över det politiska ansvaret eller skolledningens och lärarnas roll ser jag som helt obefogad. Det handlar ju dessutom om en försöksverksamhet på skolor där det redan finns ett genuint intresse för lokala styrelser! Av mångas argumentation kan man nästan tro att vi nu vill införa obligatoriska styrelser i varenda skola från och med i morgon. Så är det inte - det är en försöksverksamhet. Vi kan aldrig tvinga fram den här typen av engagemang. Däremot kan vi stimulera engagemanget och undanröja de hinder som finns i dag. Ett nej till betänkandet innebär ett nej till att de som vill pröva, ett nej till initiativkraften och ett nej till engagemanget. För mig är det helt obegripligt att några partier här tar ställning mot detta. Att dessutom säga nej med argumentet att inflytandet i huvudsak bör ske på annat sätt, helst genom att välja andra skolor, är för mig ännu obegripligare. Jag är väl medveten om att en lokal styrelse inte är enda vägen till elevinflytande. Minst lika viktigt är elevernas möjlighet att påverka i klassrummet, att tillsammans med lärarna planera undervisningen, osv. Men detta, Tomas Högström och framför allt Ola Ström, står ju knappast i motsatsställning till lokala styrelser! Jag ser det som att de snarare kompletterar varandra. Ett försöksarbete med lokala styrelser ger också effekter i klassrummet och ger det stöd som eleverna behöver för att på allvar kunna ta ansvar för undervisningen tillsammans med sina lärare. Jag kan hålla med om att rätten att välja skola är viktig. Men när väl valet är gjort måste man väl rimligtvis ändå ha mer att säga till om? Om inte skolan man valt motsvarar den glättiga färgbroschyr man fick när man valde skolan, är det väl ännu viktigare att det skapas vägar för förändring inom skolan? Det kan vara väl sent att välja en annan skola efter ett eller två år. Jag skall inte förlänga debatten utan yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på alla reservationer. Jag gläds åt att det ändå är en relativt stor majoritet som nu vill öppna vägar för förnyelse och engagemang inom gymnasieskolan.

Herr talman! Jag skulle vilja förlänga debatten. Jag har egentligen saker att säga Tomas Eneroth. Det blir så att säga fel i slutändan för Tomas Eneroth. Det han säger i hela den argumentation han bygger upp är att en förutsättning för att få elevinflytande och demokrati i skolorna faktiskt är att eleverna sitter i majoritet. Säger man det, säger man indirekt att man inte tror professionell skolpersonal, skolledare och andra om att kunna skapa en demokratisk skola med inflytande och annat. Man vill t.o.m. markera det så mycket att det är viktigt att sätta dem i minoritet. Det är faktiskt nästan litet oförskämt. Min andra fråga är: Om styrelser nu är så fantastiskt och viktigt för inflytandet i den här verksamheten, skulle Tomas Eneroth rent principiellt kunna tänka sig patientstyrda sjukhus eller värnpliktsstyrda regementen? På vilket sätt skulle dessa verksamheter skilja sig från verksamheten i en skola?
Herr talman! Jag måste säga att det är fantastiskt så oerhört rädd för elevinflytande herr Ola Ström framträder i sitt anförande. Han räknar bara upp fel, risker, brister och problem och ser inte den unika möjlighet som en försöksverksamhet ändå innebär. Skolan är till för eleverna, som går där med skolplikt. 98 % av eleverna går i dag i gymnasieskola. Det vore orimligt att då inte ge dem möjlighet till något större inflytande över den helhet som präglar hela deras vardag och deras liv. Det är den möjligheten vi nu ger. Jag tror på dialog, till skillnad från resonemanget om att rektorer och lärare skulle köras över. Tidigare sade Ola Ström att vi gör eleverna en otjänst genom att instifta den här typen av styrelser. Så sade även högern om arbetarklassen när man införde rösträtt. Det är oerhört viktigt att öppna möjligheter att skapa dialog. Detta är som sagt inte enda vägen, men det är en väg. I kombination med utökade möjligheter till påverkan i klassrummet tillsammans med läraren är detta något oerhört viktigt för att eleverna skall få större inflytande över sin skola och den vardag de lever i under 12-14 års tid.
Herr talman! Jag tycker att Tomas Eneroth har fel. Han säger att det är viktigt med dialog, men förslaget innebär faktiskt att skolpersonal och skolledarna inte klarar av en dialog. Därför måste man ändra till ett system där eleverna får majoritet, och först då kan man få en dialog. Detta är den logiska konsekvensen av det Tomas Eneroth säger. Jag tycker inte att den här verklighetsbilden stämmer, och jag är inte särskilt rädd för förslaget - jag tycker bara att det är fel. Min fråga kvarstår. Tomas Eneroth sade att skolan är till för eleverna, och det är klart att den är. Sjukhusen är till för patienterna. Skall Tomas Eneroth ha patientstyrelser på sjukhusen eller inte?
Herr talman! Den dag Ola Ström kan visa mig att genomsnittstiden för patienter inneliggande på sjukhus är någonting i stil med 12, 13 år skulle jag i och för sig fundera på att överväga den möjligheten. Men med dagens polikliniska möjligheter är man väl snarare inne några timmar. Ola Ström menar att man mycket väl skulle kunna föra en dialog utan att eleverna var i majoritet. Men erfarenheterna av detta är ganska dåliga. I dag känner elever att de inte har någon större möjlighet att framföra sina synpunkter. I dag känner elever att de inte lyssnas på. Jag tror faktiskt att det faktum att man kan bilda majoritet i en styrelse innebär att man tas på större allvar, att man känner att man faktiskt har något i ryggen. I dag tas inte elever på allvar. I dag lyssnar inte lärare på sina elever. I dag tar inte skolledningen elevernas åsikter på allvar. Det är t.o.m. så att ju äldre eleverna är, och ju större deras förutsättningar för ansvarstagande egentligen borde vara, desto mindre inflytande får de över skolan, desto mindre lyssnar lärare och skolledning på dem, och desto mindre respekteras de som vuxna individer. Det är för att vi skall uppgradera elevernas betydelse som jag tycker att det är viktigt att ge dem den här möjligheten på de skolor där man vill, de skolor där man säger att vi är beredda att pröva detta. Det är inget obligatoriskt, men på de skolor där man vill, skall man kunna göra det. Jag begriper inte varför Folkpartiet med sina liberala traditioner vill stoppa denna möjlighet, stoppa entusiasmen och stoppa engagemanget. Det är för mig fortfarande obegripligt.

Herr talman! Vi vill utveckla elevinflytandet. Men det gäller att göra det på ett sådant sätt att det för eleverna innebär just att de får ett inflytande, att de ges ett inflytande. Det gäller att de känner att nu kan vi vara med och påverka. Nu kan vi vara med och ge uttryck för våra åsikter. Nu lyssnar man. Det är många delar i det här som skall samspela, särskilt i processen att lära skolan det här. Jag tror att man gör eleverna en björntjänst genom att säga: Titta, det här är lösningen! Nu säger visserligen regeringen i propositionen att dessa styrelser kan vara ett sätt att stärka elevernas inflytande. Men när jag lyssnar på debatten, och jag har även talat med Skolkommitténs företrädare, fokuseras detta som den lösning som skall finnas. Det andra blir något underordnat. Här lurar man eleverna. I propositionen uttrycks detta t.o.m. så här: Långt viktigare är dock att öka elevernas inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer. Min fråga blir då naturligtvis, Tomas Eneroth: Gör man inte då felaktig prioritering från regeringens sida när man så att säga lägger fram en sak som anses vara mindre viktig, och utelämnar det som är långt viktigare?
Herr talman! Om man läser regeringens proposition noggrant, och också läser vårt kära betänkande, så ser man att vi nu ger ett uppdrag, ett särskilt ansvar, till rektorn att utveckla skolans arbetsformer så att de gynnar ett aktivt elevinflytande. Jag begär inte att Högström skall ha läst detta, men jag har åtminstone påpekat det. Argumentationen att det endast blir några få elever som får inflytande är ju ganska märklig. Med den argumentationen skulle ju vi här i Sveriges riksdag ha åtta och en halv miljoner ledamöter. Vi är ju endast några få. Och bara det faktum att vi har inrättat riksdagen måste ju då automatiskt innebära att det inte finns några möjligheter i Sveriges samhälle att kunna påverka, eftersom vi tycker att riksdagen är oerhört viktig som institution. Jag hoppas att Tomas Högström förstår liknelsen. Det är oerhört viktigt att man inom skolan har förtroendevalda som kan representera även andra kamrater i skolan, föra fram åsikter och demokratiskt diskutera dem. Det är också oerhört viktigt att man skapar en arena där skolans problem och angelägenheter - inte minst mobbning eller arbetsmiljöproblem - faktiskt lyfts upp och blir synliga så att debatten blir åskådliggjord för alla. Det missar man om man tar bort denna arena. Jag kan inte förstå varför Tomas Högström är så oerhört rädd för dessa möjligheter, och framför allt: Varför vill ni moderater stoppa detta? Varför vill ni stoppa de skolor som vill införa inflytande? Varför vill ni stoppa de elever som säger att de tycker att detta är bra, de föräldrar som säger att det här är bra och de lärare och den skolledning som säger att det här är bra? Varför vill ni säga att vi i riksdagen skall förbjuda detta, att vi inte vill öppna den här möjligheten? Det är som sagt obegripligt.
Herr talman! I vår reservation och våra motioner med anledning av propositionen har vi anvisat och redovisat större möjligheter och vägar som leder till ett verkligt elevinflytande. Det anser vi saknas i propositionen och utskottsmajoritetens betänkande. Jag trodde att vi var överens om att utgångspunkten skall vara att varje elev skall utöva större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Då är det det som är det centrala och det som måste vara utgångspunkten när vi pratar om elevinflytande. Det är den ena delen. Sedan till den andra delen. Jag vill inte ha någon friskoledebatt, låt det stå klart. Men elevinflytande måste handla om att eleverna skall ha möjlighet att välja skola och skolform. Det är så att säga den yttersta formen av elevinflytande. Om jag uppfattade Tomas Eneroth rätt, så ställde han sig bakom synen på det fria valet av skola som något positivt i alla fall när det gäller elevinflytande.
Herr talman! Jag skall glädja Tomas Högström med att säga att jag är oerhört positiv till rätten att välja skola. I den meningen är jag, liksom Tomas Högström, en förnyare. Men jag skulle aldrig sträcka mig så långt att jag säger att rätten och möjligheten för elever att välja skola är den yttersta formen av elevinflytande. Det är ett citat från Tomas Högström Det måste vara något underligt med det där valet. Jag kan hålla med om att det är viktigt. Men när man väl gjort valet, när man väl har kommit till skolan och börjat där, det är ju då elevinflytandet börjar. Det är då det är viktigt att man kan påverka både i klassrummet, i sin läroprocess, och på skolan som helhet. Inte byter man skola efter ett år eller två. Jag tycker att det uttalandet är underligt. Det visar också hur verklighetsfrämmande den moderata bilden är när det gäller möjligheten att utnyttja det som inom statskunskapen och sociologin kallas voice där man uttrycker enbart exit - dvs. att rösta med fötterna. Det är en marknadsmekanism som kanske kan fungera och vara bra i ett land, men när man väl är inne, måste man kunna påverka. Det gäller konsumentinflytande, elevinflytande, medborgarinflytande. Det är oerhört viktigt. Läs på, Tomas Högström!
Herr talman! Det har ju alltid ansetts nödvändigt med någon typ av kunskapsöverföring från generation till generation, att man har delat med sig av sin livserfarenhet, som faktiskt stiger i takt med att man mognar. Frågan är om det inte längre gäller. Jag tycker att det här exemplet med Stenmark som Tomas Eneroth tog upp är rätt intressant. Jag kommer ju också ihåg min egen skoltid, och jag ville se alla åken. Varför skulle gränsen dras vid ett åk eller två åk. Man ville ju se alla. Det kanske var just därför att de här åsikterna kunde vägas mot varandra, och rektorn kunde göra den här kompromissen, som det blev bra i det här fallet. Frågan är om eleverna, om de själva hade rätt att besluta om det här, kunde se så långt som man faktiskt är tvungen att göra; att det inte handlar om den omedelbara tillfredsställelsen utan om mycket mer än så. Jag tror att de vuxna behöver finnas med i beslutsprocessen. Jag träffade en gymnasielärare vid ett av Sveriges största gymnasier häromdagen. Hon sade: Jag vet vilka de två första besluten skulle bli i en sådan här styrelse på min skola. Elevrådet har under några år nu mycket aktivt drivit två frågor. Den ena handlar om att få röka inomhus, den andra handlar om att få sitta på borden. Det skulle bli de två första besluten i en sådan styrelse. Det kan låta som en parodi, och jag är den första att tro att det finns betydligt mognare elevråd än det här, men faktum kvarstår. Det är ett elevråd vid en av Sveriges största gymnasieskolor som har detta som de första punkter de skulle vilja driva fram. Jag är rädd för att detta blir en låtsasdemokrati. I en demokrati måste man värva röster för att få majoritet för sina åsikter, men här skall eleverna få majoritet sig tilldelad.
Herr talman! Jag skall ansluta till det senaste, nämligen att man i en demokrati måste få förvärva de röster man har. Poängen är ju att de som i dag styr skolan och som styr hundratusentals elevers vardag över huvud taget inte blivit tillsatta genom någon omröstning. Vilka möjligheter har elever i dag att välja rektorer eller lärare? Det är klart att de inte är valda. Jag tycker att det är oerhört viktigt att elever får ett utökat inflytande. Jag håller med Inger Davidson om att det är viktigt att äldre delger sina erfarenheter. Det är just därför som jag vill skapa den arena som det innebär att man inrättar lokala styrelser, annars undanröjer man ibland den dialog som denna arena faktiskt skapar. Arenan uteblir. Det är ju det som 20 års erfarenheter visar, och det är det som mina skolerfarenheter visar, att den enda gången som dialogen fick något utlopp var när vi tog till sådana dåliga saker som strejker. Dialogen fanns inte. Det fanns inga incitament och inga drivkrafter för att diskutera med eleverna. Episoden med eleverna på en gymnasieskola som vill driva igenom två beslut - att få röka inomhus och att få sitta på borden - är intressant. Den skulle i så fall följa tesen att demokrati är något farligt, eftersom besluten kan bli fel. Jag delar inte den uppfattningen.
Herr talman! Skillnaden mellan den vuxna personalen och eleverna är att de vuxna har yrkeskompetens, kunskap och livserfarenhet som de har valt att tillägna sig för att sedan på olika sätt försöka förmedla detta till den uppväxande generationen. Det är en oerhört stor skillnad. Att göra jämförelser mellan olika vuxna befolkningsgrupper är fullständigt snett. Det handlar om huruvida det skall finnas några gränser över huvud taget mellan barndom, ungdom och vuxenliv och om de vuxna har något att tillföra samhället och att de kanske också skall ha ett avgörande beslut när det gäller frågor som berör så stora områden som det handlar om i detta sammanhang, nämligen hela budgeten för en stor gymnasieskola. En sak som vi inte heller har varit inne på är vilket beroendeförhållande som elever får till varandra när några beslutar över skolan och då andra elever är beroende av den styrelsen. Som det nu är kan eleverna vända sig till de vuxna i skolan. Men nu skall de alltså kunna påverka sina kamrater. Den beroendeställningen tror jag kan bli mycket märklig för eleverna. Huvudfrågan är emellertid: Anser vi att vuxenvärlden inte har något att tillföra utan att barn kan fostra barn? Om vi anser det tycker jag att vi skall anta detta förslag.
Herr talman! Inger Davidson, det är väl ändå att förgrova debatten att hävda att barn fostrar barn. Det är självklart på det sättet att det är vuxenvärlden som i störst utsträckning anger de normer och de regler som finns. För att förstärka det har vi både här i riksdagen och i kommunerna och styrelsen för utbildningen ett antal regler och förordningar som ganska ordentligt reglerar vilka möjligheter som den lokala styrelsen faktiskt har att utöva inflytande. Den får inte ta över myndighetsutövande. Den får inte ta över den professionella rollen i undervisningen. Den kan inte heller ta det fullständiga och övergripande ekonomiska ansvaret för verksamheten. Det är både hängslen och livrem i fråga om denna verksamhet. Men i utrymmet däremellan måste man ändå ge möjligheter. Försöksverksamheten gäller enbart gymnasieskolan. När man går på gymnasiet har man ändå en ganska stor livserfarenhet som är nog så viktig att beakta. Den skiljer sig väsentligt från Inger Davidsons och min livserfarenhet. Men den är nog så viktig att beakta. Det kan ju vara så att vi i vår iver att hävda att ju äldre man blir, desto mer erfaren blir man ibland missar något nytt och något som kanske är ännu viktigare än de erfarenheter som vi själva gärna vill höja till skyarna. När det gäller grundskolan har vi i huvudsak sagt att det skall handla om föräldrastyrelse. Där har Inger Davidson och jag ungefär samma åsikt. Jag tror att det är viktigt att vi ändå politiskt markerar att 20 års velande i frågan om elevinflytande måste få ett slut. Vi måste ändå ange att det finns möjlighet att våga ta steget t.o.m. till elevmajoritet på skolan, även om jag säkert tror att den största effekten av förslaget kommer att bli alla de debatter som kommer att ske lokalt om huruvida man skall inrätta dessa styrelser eller inte. Förslaget kommer att få effekter på hur elevinflytandet egentligen fungerar på respektive skola. Jag tror inte att landets alla gymnasieskolor kommer att inrätta lokalstyrelser med det samma. Det tror jag inte ett dugg på. Men jag tror att man i väsentligt fler gymnasiskolor än i dag kommer att debattera elevinflytande. Bara det är guld värt i en situation som dagens, då eleverna i gymnasiskolan säger att de inte har något inflytande. Om denna riksdagsdebatt kan leda dit är jag oerhört nöjd.

Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet är att jag inte hade möjlighet att bemöta Tomas Eneroths avslutningsreplik, eftersom jag inte hade någon mer replikrätt. Tomas Eneroth raljerar. Läs på säger han. Läs propositionen. Ja, jag har läst på. Jag har läst propositionen, och jag har varit med och motionerat i den här frågan. Jag tycker att den är mycket viktig, alltför viktig, vill jag påstå, för att avfärdas med den proposition som regeringen nu redovisar. Det finns drivkrafter i skolan mot en process som pågår redan nu, och som jag också redovisade i mitt anförande, där skolor bygger vidare på ett verkligt elevinflytande och delaktighet. Det är bra, och det är viktigt. Det är fel, som Tomas Eneroth säger, att vi tillämpar något slags exitresonemang. Vi gör mer än så. Vi redovisar i vår motion, och jag har från talarstolen redovisat olika sätt att utveckla elevinflytandet.

Den möjligheten är viktig.
Herr talman! Jag håller med om åtminstone de senare delarna av Tomas Högströms anförande. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att man kan välja skola. Men orsaken till det som jag sade tidigare om exitresonemanget var att Tomas Högström själv anförde att det yttersta av elevinflytande är rätten att välja skola. Då gjorde jag kanske det försynta påpekandet att det kanske kan vara så att det är en viktig del, precis som en viktig del är att bilda en styrelse. Men det huvudsakliga och viktiga inflytandet kommer, precis som det står i propositionen och i betänkandet och som Tomas Högström och jag säkert är eniga om, sker också i klassrummen, i den dagliga processen mellan elever och lärare. Men man gör det något för enkelt om man säger att det yttersta av elevinflytande är rätten att välja skola. Det var det försynta påpekandet som jag gjorde.
Herr talman! Jag anser att möjligheten att välja skola är det yttersta av elevinflytande. Det är först då som man kan få sin egen bild av elevinflytande tillgodosett. Sedan är det på det sättet, vilket många också har redovisat här, att det finns problem som jag tyvärr tror kommer att uppfattas och fungera försvårande när det gäller elevinflytandet just med det förslag som nu föreligger med elevmajoriteter. Det skapar nya konfliktsituationer. Det skapar nya problem. Det uppstår konkurrensförhållanden för eleverna, mellan studier och ledningsfunktioner för skolan, och det är inte bra. Om konfliktsituationer uppstår mellan en styrelse med elevmajoritet och stora personalgrupper, vill jag påstå att man de facto har gjort elevinflytandet en björntjänst.

Herr talman! I propositionen Vissa skolfrågor m.m., som för ett tag sedan lades fram på riksdagens bord, anger regeringen att man avser att ersätta benämningen hemspråk med benämningen modersmål. Skälet till detta namnbyte är att man vill förstärka ämnets ställning. Vi anser dock att det egentligen mera är fråga om en ändring av kosmetisk natur. Det verkliga skälet till denna förändring är egentligen, som det står i propositionen, att antalet elever som läser hemspråk har minskat. Kommunerna har gjort besparingar som drabbat hemspråksundervisningen. Vidare är det svårt att rekrytera studenter till lärarutbildning med den här inriktningen. Då blir det problem för hemspråkslärare med fortbildningen och bristen på läromedel. Men just av de skälen har vi väldigt svårt att se att det skulle hjälpa att byta namn, från benämningen hemspråk till benämningen modersmål. Förstärks det då på läromedelssidan och förstärks då exempelvis rekryteringen av studenter? Och skulle kommunerna då anslå mera pengar osv.? Nej, det tror inte vi. Det finns ingen anledning att blanda bort korten på det sätt som här görs. Det är kanske ganska svenskt ibland att tro att ett problem löses genom att man byter namn, men så är det ju inte. Begreppet hemspråk är, menar vi, ett vedertaget begrepp. Hemspråk är det språk som talas i hemmet, i familjen - i motsats till det språk som talas i samhället runt omkring. Beträffande barn som är boende i Sverige och som har en eller två föräldrar som talar ett annat språk - men det finns ju också familjer där föräldrarna kommer från olika länder - menar man att svenska är språket i skolan och i samhället runt omkring. Då är faktiskt benämningen hemspråk relevant. Av det skälet motsätter vi oss regeringens förslag.

Herr talman! Jag har en kort tid, några månader, suttit i riksdagen som ersättare. Det är nu första gången som jag står i denna talarstol. Mitt, som det heter, jungfrutal kommer att bli ganska kort, eftersom jag inte vill ta så mycket av ledamöternas tid i anspråk denna sena timme. Jag tänkte först bara kort och gott yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande när det gäller att ersätta benämningen hemspråk med benämningen modersmål. Därmed yrkar jag alltså avslag på moderaternas reservation. Sedan vill jag säga några ord om hemspråksundervisningen. en översyn redovisas forskningsresultat som visar hur viktigt det är med hemspråksundervisning, inte bara för elevernas språkutveckling utan också för deras möjligheter att lära sig svenska eller andra språk. Det är glädjande att det med forskningsresultat är belagt att det är på det sättet. Att då fortsätta att använda begreppet hemspråk, som leder tanken till att det är fråga om ett språk som talas hemma och som är mindre värt än vad ett modersmål är - modersmål är något som man talar ute i samhället - motverkar elevernas lust och vilja att ta till sig det stöd som hemspråksundervisningen faktiskt är. Ett namnbyte är kosmetika, säger Ulf Melin. Möjligen kan ett namnbyte ses på det sättet, men kosmetika är faktiskt inte så dumt ibland. Ett namnbyte kommer troligen att öka ämnets betydelse, inte bara för eleverna själva utan också för skolpersonalen och föräldrarna. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Det var intressant att lyssna på utbildningsdebatten. Det är nästan så att jag längtar tillbaka till utbildningsutskottet. Jag har en enorm tilltro till eleverna. Så sent som i måndags var jag t.ex. med om en miljödag som högstadieelever anordnade för 350 elever. Det var nio fjorton eller femtonåringar som ordnade detta helt perfekt. Jag skall nu gå över till något så krasst som anmälan om företagsförvärv enligt konkurrenslagen. Det handlar om att förenkla rutinerna vid förvärv av ett företag. Det sägs att det inte är nödvändigt med en anmälan när man köper ett företag om omsättningen understiger 100 miljoner kronor. Vi i Miljöpartiet har kontrollerat vad Konkurrensverket tycker om detta. Det har nämligen funnits två ärenden bara här i Stockholm där det handlat om förvärv av företag vars omsättning understiger 100 miljoner kronor. Det ena fallet gällde ett filmlaboratorium och det andra fallet gällde kaffeautomater. När det gällde kaffeautomaterna köpte det största bolaget upp det näst största. Om den regel som föreslås i näringsutskottets betänkande nr 13 infördes, skulle det innebära att man väldigt sent skulle upptäcka att företag håller på att köpa upp varandra. Därför tycker vi att formen för rapportering kunde förenklas. Det har vi varit ensamma om att tycka. I betänkandet säger man att det tar tid, att det blir krångligt osv. När vi talade med Konkurrensverket fick vi beskedet att i stället för att faxa in information om att man går in i ett företag skall lokaltidningar granskas; detta för att titta på förvärv, köp o.d. Det om något måste väl ta tid. Vi tycker alltså att det här verkar väldigt ineffektivt. Det är väl bra att ha den enkla rutinen att faxa in information om olika köp. Det är mot den bakgrunden som vi skrivit vår motion. Jag tycker således att vår reservation äger sin giltighet. Därför yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation - den enda reservationen i betänkandet.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 13 handlar om ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen. Redan från början vill jag att det skall stå klart att jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Samtidigt yrkar jag avslag på reservationen. Skälen kommer att framgå av mitt anförande. I dag är det så enligt reglerna att alla företagsförvärv, där omsättningen för de inblandade företagen tillsammans överstiger 4 miljarder, skall anmälas. Detta har lett till att många anmälningar om företagsförvärv gjorts, trots att det uppköpta företaget kanske varit ett litet företag och ingen som helst fara för negativa effekter från konkurrenssynpunkt har funnits. Detta i sin tur har lett till att stora resurser lagts ned dels från de anmälda företagens sida, dels från Konkurrensverkets sida - i många fall helt i onödan. miljardersgränsen skall slopas. I stället skall anmälan till Konkurrensverket endast behöva ske om det uppköpta företagets omsättning det senaste verksamhetsåret överstiger 100 miljoner kronor. Utöver detta har Konkurrensverket även möjlighet att ålägga en part i samband med ett förvärv att anmäla förvärvet till Konkurrensverket även om summan understiger 100 miljoner kronor på det uppköpta företaget, om Konkurrensverket anser att samhället har ett skyddsbehov eller att en dominerande ställning skapas på den svenska marknaden i samband med ett sådant förvärv. Förutom detta finns det också möjlighet att en part alltid har rätt att frivilligt göra en anmälan till Konkurrensverket om förvärvet. Med de här nya reglerna kommer avsevärt mindre arbete att behöva läggas ned från företagen och Konkurrensverket. De nya reglerna ligger helt i linje med det arbete som pågår att genom regelförenklingar ta bort så mycket onödigt arbete som möjligt. Vi socialdemokrater anser att klara och enkla regler är nödvändiga för att kunna utveckla näringslivet och skapa förutsättningar för flera arbeten. Den här föreslagna regelförändringen är en bit på den vägen. Miljöpartiet har väckt en motion som sedan blivit en reservation i frågan och som går ut på att en förenklad anmälan för alla företagsförvärv skall göras till Konkurrensverket. Man vill att alla förvärv skall anmälas på något sätt. Skälet till detta, som motionärerna säger, är att tvivelaktiga förvärv kan ske när Konkurrensverket inte har information om alla förvärv. Utskottets majoritet anser att det inte finns någon fara med de nya reglerna. Dessutom kommer vinsten med mindre arbete för företagen och Konkurrensverket att utebli om vi tillstyrker reservationen. Troligtvis kommer det att bli mer arbete både för Konkurrensverket och för företagen, och man kommer att lägga ned mycket arbete på helt felaktiga saker. Detta i sin tur gör att de verkligen stora förvärven kan bli dåligt undersökta och att det drar ut på tiden innan man får något svar på grund av resursoch tidsbrist hos Konkurrensverket. Som tidigare sagts har Konkurrensverket fortfarande möjlighet att ålägga en part att göra en anmälan. Med det skälet vill vi avslå reservationen. Herr talman! Än en gång vill jag tillstyrka utskottets förslag och avstyrka reservationen.
Herr talman! Stockholms tingsrätt har två ärenden redan nu där det här inte skulle ha upptäckts om inte förvärvet hade meddelats. Det står helt uttryckligen, som Dag Ericson säger, att det här i onödan skall ej belastas med anmälningsskyldigheten. Men är det inte en otrolig belastning att läsa lokaltidningarna för att ta reda på vilka som skall ingå i ett förvärv? Det blir för sent när man väl har ingått affären. Då börjar processen. Är det inte lättare med en förenklad informationsplikt, som Konkurrensverket har föreslagit, fax?
Herr talman! Jag förstår precis vad reservationen går ut på, men vi tycker att det innebär ett helt onödigt arbete. Har man satt gränsen till 100 miljoner kronor upplever vi att det inte är någon fara i det här sammanhanget. Att göra en enkel anmälan kommer naturligtvis inte att bli så enkelt, utan det skall följa med några papper och instruktioner om vad det innebär, information om omsättning och hur det hela skall gå till. Det blir fortfarande ett jobb. Då vill ni att det skall göras i alla sammanhang. Det kommer att bli en ny och stor byråkrati för vartenda företag som av något skäl kommer att bli uppköpt. Vi tycker att det är onödigt. Det behövs inte. Man kan säkerställa det hela ändå. Fortfarande har Konkurrensverket möjlighet, om man vet att det är något problem i sammanhanget, att ta upp en anmälan och begära att någon av parterna skall redovisa sitt uppköpsalternativ. Därför avstyrker vi reservationen, den anser vi är helt onödig.
Herr talman! På vilket sätt skulle man komma åt detta att det största företaget köper upp det näst största, och så finns det kanske kvar några små företag som har kaffeautomater. Det finns faktiskt också små företag för vilka man slår ut marknaden. Det blir ingen konkurrens, det kanske finns max ett litet företag kvar. Det är mindre belastning att sortera in i alfabetisk ordning allteftersom meddelandena kommer in i stället att för att läsa lokaltidningarna. Det låter fruktansvärt ineffektivt. Jag skulle inte ha skrivit reservationen om jag inte hade tagit direktkontakt med Konkurrensverket som tycker att det är en väldigt bra idé.
Herr talman! Eva Goës tror att man kan göra en anmälan till Konkurrensverket om alla företagsuppköp genom att faxa in ett meddelande. Meddelandena ligger där sedan på en hög, och man gör ingenting. Det är väl ganska onödigt att göra det. Det måste naturligtvis läggas ned ett arbete, det måste göras någonting åt dessa anmälningar, för annars är det meningslöst. Det arbetet och upplägget runt det undersökningsförfarandet anser vi onödigt. Det leder bara till merarbete. Det viktiga i sammanhanget är naturligtvis att kontrollera och gå igenom de stora uppköpen av företagen, de som kommer att ha en dominerande ställning i samhället och som kommer att göra att några konkurrensförhållanden inte kommer att finnas kvar. Det tycker vi är väsentligt att det skall finnas kvar. Vi behöver inte gå in på de minsta företagen.

Herr talman! Låt mig inledningsvis lägga mina yrkanden. Mitt förstahandsyrkande innebär att detta ärende återremitteras. Mitt andra yrkande är bifall till reservation 1. Länsindelningen i Västsverige m.m. heter det här betänkandet. Det är förvisso ett mycket omfattande ärende, betydligt mer omfattande än vad propositionen och betänkandet är. Detta konstaterar jag med visst beklagande, eftersom vi moderater påtalade farorna med dåligt underbyggda propositioner i länsindelningsärenden vid behandlingen och beslutet om Skåne län. Vi anser också att det finns omfattande underlag även utanför de utredningar som ligger till grund för betänkandet. Det är ingen tvekan om att enigheten kring ett förändringsbehov i Västsverige är stor. De gränser, som varit i stort sett oförändrade sedan freden i Roskilde 1658, har utgjort ett allvarligt hinder för områdets utveckling och expansion. Redan i mitten av 60-talet deltog jag själv i överläggningar om gränsjusteringar. Sedan dess har olika regeringar initierat utredningar i löpande följd. Tyvärr har inte dessa lett till någon framgång. Under tiden har Västsveriges problem med den olyckliga gränsdragningen blivit allt större. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord skall ses i detta perspektiv. Förslaget är alltså i första hand betingat av en vilja att fjärma sig från ett system med gränser som varit totalt ohållbart. Detta motiv instämmer vi moderater till fullo i. En ny länsindelning måste ovillkorligen göras om vi inte i vårt lands näst största region helt skall förtvina. Om kammarens ledamöter noterar att vi moderater alltså ställer upp på motivet för att ändra länsindelningen så kan vi måhända begränsa denna debatt till sättet att lösa problemet. Vi moderater yrkar avslag på regeringens proposition av det skälet att vi finner förslaget illa underbyggt och orealistiskt. Ett mycket starkt motiv för detta ställningstagande är de reaktioner förslaget väckt i delar av området. Generellt kan man säga att de kommuner och landsting som ligger längst ifrån den tilltänkta residensstaden, Göteborg, är mest kritiska. Min partikollega Lars Hjertén kommer senare att beskriva stämningarna i sitt hemlän, Skaraborg, inför såväl propositionen som betänkandet. Jag vill att kammaren beaktar vad Lars Hjertén kommer att lämna för redogörelse. Ett villkor för att en sådan här betydelsefull fråga skall bli lyckosam är att de som är berörda av den känner att de fått säga sin mening. Detta har de inte givits möjlighet till. Vad har då skett? Jo, ett antal politiskt professionella har stött och blött frågan ur sin politiskt administrativa synvinkel. Denna hantering har jag inga invändningar emot - men den är inte till fyllest! Människorna i en demokrati måste också få tala om vad de själva anser. Under flera decennier har jag intresserat mig för regionfrågor. Jag erinrar mig bl.a. en bok av Sven Rydenfelt från mitten av 60-talet i vilken han utvecklade tankar kring framgångsrika regioner och påtalade behovet av vinnande "kulturella och sociala miljöer". Han säger i boken att företagare och företagsvilja inte växer fram såvida inte en kulturellt lämplig jordmån erbjuds. Ett politiskt påtvingat beslut är inte en kulturellt lämplig jordmån. Inte minst de senaste veckornas debatt om svenskt företagsklimat understryker detta. Kända filosofer och samhällsvetare som Joseph Schumpeter, Max Weber m.fl. var redan under förra seklet på det klara med detta förhållande. Den erfarenheten borde ha väglett regeringen innan detta förslag framlades. Jag vill gärna inflika att en modern regions framgångsförmåga naturligtvis inte enbart kan avläsas i termer av näringslivsutveckling och/eller ekonomiska data. Detta är fullt klart. Men studerar man historien skall man finna att de redovisade framgångsindikatorer som är baserade på annat material är knappa och svårtillgängliga, för att inte säga mångtydiga. Samtidigt kan noteras att följsamheten mellan näringslivsutveckling och ekonomisk utveckling å ena sidan och välståndstillväxt å den andra är frapperande. Man kan alltså med fog hävda att människors ställningstagande, baserat på deras lokala bedömningar av förslaget, borde ha fått komma till uttryck även av rent rationella skäl. I vår reservation i betänkandet utvecklar vi vår syn på förslaget. Bl.a. återkommer vi till den utfästelse som regeringen gjort, att det nya länets geografiska omfattning skulle utredas förutsättningslöst. Herr talman! Jag yrkar alltså i första hand på återremiss av det framlagda förslaget och i andra hand bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vänsterpartiet är för en demokratisering av den regionala beslutsnivån. Dagens system där länsstyrelsen har dubbla roller bör förändras och regionala parlament ta över de politiska besluten. Länsstyrelsen bör renodlas till att sköta myndighetsutövning och se till att politiska mål på den centrala nivån följs upp och utvärderas. Vänsterpartiets ståndpunkt är också att den regionala nivån inte skall vara ohanterbar geografiskt och befolkningsmässigt och därmed göra det omöjligt för de förtroendevalda att ha den lokala och regionala förankring som krävs för att väl känna till lokala och regionala förhållanden liksom att ha närheten till regionens invånare. Vår utgångspunkt för att utveckla den regionala nivån har varit de nuvarande landstingen. Vi har därför valt begreppet länsting som ett samlande namn för en sådan förtroendevald församling. Utvecklingen är dock sådan i dag att samarbete pågår mellan landsting och över länsgränser när det gäller kommunala verksamheter. Samarbetet är bra, men beslutsstrukturerna är otydliga och organisationsformerna många. Utkrävandet av det politiska ansvaret är otydligt och hämmar den demokratiska processen, där medborgarna tydligt skall kunna känna till de olika partiernas ställningstaganden för att på valdagen kunna ta ställning till vilket parti man skall rösta på. Regionala parlament är ett sätt att tydliggöra detta. En annan utveckling är att regering och riksdag allt mindre förmår att bidra till en utveckling av hela Sverige. Beslut och regelsystem som är utformade för att kunna gälla hela Sverige fungerar inte, eftersom de regionala förutsättningarna varierar alltmer. Det gör det helt nödvändigt att låta den regionala nivån fatta beslut i frågor som rör utvecklingen av regionens näringsliv, kulturfrågor, miljöfrågor m.m. Makt skall flyttas från Stockholm och ut i landet. Det är med denna grundsyn som vi i allt väsentligt ställt oss bakom den försöksverksamhet med utökat regionalt ansvar i folkvalda församlingar som nu skall prövas i Skåne, i Kalmar och, i och med dagens beslut, även i det västsvenska länet. Det är dock inget lätt beslut att fatta, eftersom det finns fog att påstå att beslutet till viss del saknar folklig förankring och då så många kommuner, särskilt i Skaraborgs län, har varit och fortfarande är motståndare till det nya länets geografiska utbredningsområde. Å andra sidan kan man hävda att många samarbetsorganisationer inom kommuner och landsting inom detta område inte heller är särskilt folkligt förankrade eller ens kända för det stora flertalet invånare i regionen. Vänsterpartiets partimotion i frågan innehåller en rad reservationer men har egentligen bara ett enda syfte, nämligen att stärka demokratin i den tilltänkta försöksverksamheten. Vi anser också att det är olyckligt om försöksverksamheten skall blandas ihop med den budgetbesparing som regeringen tänkt sig och som Vänsterpartiet tycker är orimligt stor. Det kan inte vara så att försöksverksamhetens mål om en utökad regional demokrati av besparingsskäl skall leda till försämrad demokrati och minskad offentlig service för regionens invånare. Det kommer bara att gynna motståndarna till en utveckling av den regionala demokratin. Herr talman! Så till några av våra reservationer. Vänsterpartiet betonar starkt att detta är en försöksverksamhet, även när det gäller beslutet om länets utbredningsområde. Visar det sig att man från kommunernas sida inte känner sig hemma i försökslänet, skall det vara fullt möjligt att lämna det när försöksverksamheten är avslutad. Det måste vara en demokratisk rättighet och en trygghet när det gäller deltagandet i den verksamheten. Eftersom flera kommuner redan nu är tveksamma till att delta skall de kunna få tillhöra något annat län efter år 2002. Det kan ju även visa sig att oron inför den nya organisationen är obefogad och att man har ändrat uppfattning. Men det kan ju bara erfarenheten av försöket och den tid som det pågår avgöra. Vänsterpartiet anser att fler skall ha möjlighet till ett utökat regionalt ansvar. Regeringen sätter stopp för detta med motiveringen att det räcker med de län som i och med dagens beslut får bli försökslän för en utvärdering. Mångfald är bättre än enfald. Det är naturligtvis viktigt att fler vår chansen, om de så önskar. Det är dessutom en diskriminering av stora delar av Sverige, eftersom alla försöken skall pågå i Götaland. Länsstyrelserna i försökslänen blir av med sina folkvalda styrelser. De avskaffas. Det är olyckligt, eftersom länsstyrelsen även i fortsättningen kommer att hantera en rad frågor som berör länets utveckling och myndighetsutövning, som t.ex. polisväsendet. Länsstyrelseinstruktionen i försökslänen bör därför ändras så att den föreskriver obligatoriska samrådsgrupper i frågor som starkt berör invånarnas vardagsliv. För att markera den förändring som försöksverksamheten är en inledning till tycker Vänsterpartiet att landshövdingetiteln skall avskaffas i försökslänen. Landshövdingen får delvis en ny roll, och länets främste företrädare blir i fortsättningen den i regionen folkvalde landstingsfullmäktigeordföranden. Detta markerar en ny tid, där den centrala makten får stå tillbaka för ett mer decentraliserat ansvar i landets olika delar. Sedan kan man ju fatta beslut som inte retar upp medborgarna i onödan, och det gäller namnfrågan. Riksdagen frångår regeringens förslag när det gäller länsnamnet. Man har lyssnat på de regionala företrädarna, och namnet blir nu Västra Götalands län. Valkretsarna skall benämnas efter den geografiska placeringen i stället för att vedertagna begrepp som redan finns i den nuvarande länsindelningen och deras valkretsar används. Varför göra saker och ting krångligare än de behöver vara? Varför kalla en södra älvsborgare för södra västgötalandsbo, eller en skaraborgare för östra västgötalandsbo när man kan använda redan gångbara benämningar? Det kan vara nog svårt ändå att få förståelse för alla de förändringar som nu skall ske i försökslänet. Följ Vänsterpartiets förslag i denna fråga! Det kostar varken pengar eller skapar onödig förvirring bland det nya länets invånare. Till sist, herr talman, vill jag kommentera det moderata ställningstagandet i denna fråga. Moderaterna i Skaraborgs län framställer sig som demokratins största beskyddare. Beslutet anses vara odemokratiskt och skall inte genomföras. Vad de dock inte vill tala högt om i detta sammanhang är inställningen till den regionala demokratin. De vill inte ha någon försöksverksamhet med större ansvar och inflytande för den regionalt folkvalda nivån, utan vill avskaffa den helt. Omtanken om demokratin är inte lika välvillig här. I den delen avslås även propositionen i sin helhet. Sedan kan jag personligen tycka att det hade varit bra att skilja på frågorna om försöksverksamheten och den geografiska länsindelningen. Den uppfattningen delar jag med Per Rosengren i vårt parti. Nu är detta inte möjligt. Propositionen är inte utformad på detta sätt. Därför har vi i vår partimotion ansett utvecklingen av den regionala demokratin så viktig att den fått gå före frågan om länets storlek och utformning. Väljer man sedan att följa Vänsterpartiets reservation, där vi kräver möjlighet att ompröva länets geografiska utbredning, är möjligheten öppen för förändringar även där. Herr talman! För att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 3 och 7. Men jag står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer.

Herr talman! Owe Hellberg säger i sitt anförande att vi moderater inte är intresserade av den lokala demokratin. Då vill jag gärna påpeka att min uppfattning är precis den motsatta. Till skillnad från Owe Hellberg hävdar vi att med ett helt nytt sjukvårdssystem skall den enskilde själv kunna påverka t.ex. den sjukvårdsverksamhet som sker ute i länen. Detta är alltså en felaktig uppfattning. Den behandling av frågeställningen som sker i dag är ju på de villkor som då gäller. Vi tycker att det är ett uttryck för den djupaste demokrati att man går tillbaks till folket och frågar hur de ser på denna fråga. Sedan tar man ställning med anledning av det resultat som då framkommer.
Herr talman! I den här frågan har Moderaterna en avvikande åsikt. Ni vill inte ha regionalt folkvalda parlament. Däremot accepterar ni med full kraft att en regional demokrati skall skötas från Bryssel. Det är det kommuner, länsstyrelser och andra får ägna sig åt i dag för att försöka få till regional demokrati och lösa regionala frågor den vägen. Det sker alltså inte från Stockholm utan omvägen via Bryssel. Är det någonting att stå efter? Är det inte bättre att föra makten närmare människorna, från Stockholm och ut i landet, än att gå via Bryssel?
Herr talman! Vi behandlar inte frågan om Bryssel i dag. Vi behandlar en rent demokratisk fråga. Vi har då att ta ställning för en folkomröstning i Skaraborgs län. Detta är en fundamental del i en demokratisk process. I valet mellan ett regionparlament och den enskildes möjligheter till direktpåverkan, som kan ske exempelvis i vårt sjukvårdssystem, väljer vi det senare. Det är mer demokratiskt att besluta själv än via ombud.
Herr talman! Det är faktiskt så att det här innehåller två beslutsdelar, dels den geografiska utbredningen, dels begreppet försöksverksamhet. Det är den del som vi stöder fullt ut. Sedan finns det funderingar och tankar runt det andra. Jag har försökt att redovisa vårt ställningstagande i den här frågan. Men frågan om försöksverksamheten och den regionala demokratin i det nya västsvenska länet är naturligtvis minst lika viktig som frågan om utbredningen geografiskt.

Herr talman! Enligt Miljöpartiet kan det finnas anledning att se över gränsdragningarna för länen i Västsverige, men inte för att skapa något storskaligt utan för att göra gränserna mer rationella och efter folkets vilja och känsla av tillhörighet. Det är väl ändå ingen som inbillar sig att ett samarbete stärks genom att man skall försöka administrera fram det. Varje förändring av länsgränserna måste underställas folkomröstningar i berörda kommuner enligt vår mening. Miljöpartiet har också under lång tid arbetat för en förändring av läns och regionorganisationen, bl.a. med beslutande regionfullmäktige i länen som tar över landstingens och en stor del av den nuvarande länsstyrelsens uppgifter och som dessutom har beskattningsrätt. Länsstyrelsens uppgifter bör begränsas till att utgöra statens förlängda arm. Närhetsprincipen skall självfallet vara ledande. Kommunernas roll skall stärkas så långt det bara är möjligt inom regionerna. I ett storlän som det föreslagna kan tyvärr det mesta av den eftersträvade demokrativinsten med ett regionfullmäktige gå förlorad på grund av den glesa representationen och för stort avstånd mellan beslut och berörda. I vår partimotion har vi krävt avslag på regeringens proposition i första hand. Vi ser förslaget som ett hafsverk där grundförutsättningarna, folkets vilja, har nonchalerats. I en så stor fråga borde det vara självklart med en folkomröstning. Detta faktum är inte minst tydligt i Skaraborgs län. Där ställer sig bara 5 För övrigt har tidigare opinionsmätningar visat att storlänet saknar folkligt stöd, och klara yttringar genom skrivelser har kommit från t.ex. Gullspångs kommun och aktionsgruppen för folkomröstning i Man kan inte administrera fram kreativitet och samarbete. Det går inte heller att besluta om det genom att skapa nya gränser. Men det går att skapa nödvändiga förutsättningar, sådana som växt fram ur behoven underifrån och inte sådana som kommer som en pålaga från ovan. Mullsjö, där folkomröstningar genomförts gällde inte frågan storlän eller inte utan vilket län man ville tillhöra. Fortfarande finns det stora frågetecken kring länsstyrelsens uppgifter och hur förändringen av den regionala förvaltningsorganisationen skall se ut, och det saknas konsekvensanalyser. Det är ett genomgående drag i den här propositionen. Vad händer med demokratin när många beslut hamnar i ett regionfullmäktige med 149 ledamöter som skall representera ungefär 1,5 miljoner människor. Dalsland kommer t.ex. bara att få ha fyra ledamöter i det nya fullmäktige. Är det en vettig representation för fem kommuner? Avståndet blir långt från länets ytterområden in till centrum. Det demokratiska underskottet blir helt enkelt uppenbart. Var finns konsekvensanalyserna av detta? Regeringen har backat ifrån den utlovade besparingseffekten på 60 miljoner efter Bengt K Å Johanssons utredning. Nu nöjer man sig med 20 miljoner under inledningsskedet. Det kommer att bli mycket svårt att nå längre än det. Stort är nämligen dyrt, och inte lika med framgång. Trots att regeringen erkänner att svårigheter med en stor organisation inte skall underskattas påstår man samtidigt att det finns avsevärda möjligheter till rationalisering och ökad effektivitet. Hur, frågar jag mig, och framför allt för vem skulle det vara mer rationellt? Jag tycker mig se länen som företag som skall slås ihop för att bli ett storföretag. Det är inte ett sådant storlän jag vill bo i. Effekterna för den enskilde individen redovisas nämligen inte. Det finns inga konsekvensanalyser. I propositionen hävdas att utvecklingen på den europeiska kontinenten lett till att den regionala nivån fått ökad betydelse i såväl ekonomiskt som politiskt avseende. Regeringen vill t.o.m. EU-anpassa länsindelningen. Men man missar en viktig sak, nämligen att regionerna i EU ofta är oändligt mycket större befolkningsmässigt än vad ett västsvenskt storlän skulle bli. Det är skrämmande om det är själva EU anpassningen som skall styra de nya administrativa gränserna inom Sverige. Det är definitivt en bakvänd tanke för mig att tro att man kan stärka småskalighet, lokala engagemang och beslut genom att centralisera. Vi i Miljöpartiet är övertygade om att den förändrade världsbilden - det paradigmskifte - som vi står inför, och på många sätt är mitt uppe i, innebär att utvecklingen kräver småskaliga enheter, mer av delaktighet och självtillit och ett ökat samarbete mellan människor för att skapa ett mindre sårbart samhälle. Vi saknar konsekvensanalyser på det här området. Visst behövs det en motvikt till Stockholm, till Stockholms suveräna ekonomiska och maktpolitiska position. Men det sker inte enligt vår mening genom att slå ihop och göra större regioner, utan genom kvalitetshöjning. Vi lever i en tid då storskaliga system och centrala lösningar fungerar allt sämre. Alternativet är faktiskt småskalighet och flexibla nätverk. Herr talman! Jag vill här och nu yrka bifall till det återremissyrkande som lades fram av moderaterna. Anledningen för vår del är inte att obstruera eller att på något sätt vara opportunistiska. Det är ett sista halmstrå, som vi ser det. Det är en extra liten betänketid för att försöka få till stånd en vettigare demokratisk beslutsprocess med folkomröstningar i berörda kommuner.

Jag kan kanske också i det här sammanhanget säga att vid omröstningen kommer jag att stödja Vänsterns reservation nr 3, som handlar om en omprövning av försöket. Det ligger helt i linje med Miljöpartiets motion.

Herr talman! I dag skall vi fatta ett historiskt avgörande här i kammaren. Den sedan mycket länge diskuterade frågan om länsindelningen i västra Sverige skall äntligen beslutas. Den geografiska indelningen i länet är inte rationell, och vi behöver en organisation inför det nya regionala tänkandet. När regionberedningen 1993 lade fram sitt förslag till förändring av länsstrukturen i landet var det många som sade att det nog går med Skåne, men inte med Västsverige. Men nu är vi där. En majoritet av utskottet står bakom förslaget att Göteborgs och Bohuslän, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner den 1 januari 1998 läggs samman till ett län, att de nuvarande länsstyrelserna i dessa län läggs samman till en länsstyrelse samt att Göteborgs län skall vara residensstad i det nya länet. Det blir ett stor län, det näst största i landet, med 49 kommuner och 1,5 miljoner invånare. Det blir det största industrilänet i landet, med stora areella näringar samt både glesbygd och storstad. Det har varit en lång och svår process att komma till ett beslut, men efter mycket utredande och samarbete i de berörda länen finns det stor enighet om det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Till utskottets betänkande finns elva reservationer, en från Moderaterna och en från Miljöpartiet samt nio från Vänsterpartiet. Moderaterna och Miljöpartiet yrkar avslag på propositionen, men med delvis olika motiveringar. Moderaterna har synpunkter på beredningen av ärendet och Miljöpartiet säger sig inte vilja ha ett storlän med ökad toppstyrning. Utskottets majoritet anser att det har skett ett ytterst noggrant beredningsarbete och att de förberedelser som nu pågår i de västsvenska länen bådar gott för en bra organisation med ett bra medborgarinflytande. Moderaterna och Miljöpartiet anser att det skulle ha genomförts folkomröstningar i berörda kommuner. Den möjligheten har funnits, och den har använts i Vänsterpartiet vill genomföra försöket, men har reserverat sig på nio punkter. Men eftersom utskottsmajoritetens förslag är väl motiverade i betänkandet kommer jag inte att gå in på alla detaljer. När det gäller reservation 3, om en omprövning av försöket, undrar jag hur Vänsterpartiet egentligen tänker. Hur kan man tro att det skall gå att avbryta ett så stort och omvälvande försök när det väl trätt i kraft? Vissa förändringar kan och kommer naturligtvis att göras i samband med den aviserade utvärderingen, och det är klart att detta kommer att bli ett bra försök ur demokratisynpunkt om alla inblandade verkligen vill och strävar efter det. I reservation 5 vill Vänsterpartiet ha skyldighet för länsstyrelsen att inrätta samrådsgrupper. En sådan begäran andas en omotiverad misstänksamhet mot hela försöket. En försöksverksamhet skall inte från början bindas upp av en massa måsten. Självklart skall man pröva olika vägar för att fördjupa demokrati och närhetsfrågor. Den ambitionen finns hos samtliga inblandade och förhoppningsvis även hos Vänsterpartiet. När det gäller den budgetbesparing som Vänsterpartiet har reserverat sig mot anser jag att man har blivit tillgodosedd, eftersom det inte sker en så stor besparing i början. Vi har dessutom möjlighet att återkomma till frågan i höst, när budgetpropositionen läggs fram. Den fråga som typiskt nog har diskuterats mest i medierna är det nya namnet. Kanske beror det på att det är en lätt fråga att skriva om. Men det kan också höra ihop med att namnet är en del av identiteten. Västra Götaland var det namn som föreslogs av regionberedningen. Det var för att det nya länets geografiska utsträckning avspeglas i det namnet. När avgörandet för det nya länet närmade sig blev den mediala debatten het, och det är många namn som prövats i den debatten. Västergötlands län, men det är ett namn som inte har vunnit vare sig opinionens eller utskottets bifall. Orsaken är att det nya länet består av flera landskap. En dalslänning och en bohuslänning har av förståeliga skäl svårt att identifiera sig med det namnet. I den skrivelse som utskottet har fått från Ortnamnsrådet påpekas också att namnet Västergötlands län skulle ge en dubbelsyftning, dels på landskapet, dels på länet, och det rekommenderar man inte. Bland de förslag som diskuterats är Västsveriges län och Göteborgs län - ett namn som är väl känt i internationella sammanhang, men kanske inte det namn som känns hemtamt för alla i länet. Väststyrelsen som har tillsatts av de politiska partierna i Västsverige för att förbereda införandet av det nya länet har vid omröstning i namnfrågan med röstsiffrorna 14-12 fastnat för namnet Västra Götalands län. Motförslaget var Göteborgs län. Utskottet har därför beslutat föreslå riksdagen att besluta att namnet skall vara Västra Götalands län. I namnfrågan finns inga reservationer. Om det efter en tid skulle visa sig att det nya namnet inte fungerar, om det finns en majoritet som vill ändra på det och om man är enig om det, finns möjligheten för Västsverige att begära ändring av namnet, precis som för Kopparbergs län som nyligen begärde och fick ett nytt namn - Dalarnas län. Ingenting är för evigt, inte ens efter ett riksdagsbeslut. När beslutet sedan är fattat återstår ett stort arbete med att skapa en bra organisation i det nya länet, en demokratisk organisation där medborgarna skall ha nära till sina beslutsfattare och där det skall vara lätt att utöva medborgarinflytande. Jag vill avsluta med att yrka bifall till hemställan i betänkandet, och därmed också yrka avslag på återremissen. Den ser jag som en ren demonstration från Det har ju inte framkommit något nytt sedan riksdagsbehandlingen. En återförvisning till utskottet skulle inte ge något i sak. Jag kan därför inte förstå varför man ställer ett sådant yrkande. Jag vill också säga att det Stig Grauers sade här i kammaren och det man kan läsa i protokollet inte riktigt stämmer med hans yrkande. Stig Grauers kanske kan förklara det längre fram. Herr talman! Jag vill alltså yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag kan inte förstå hur man från socialdemokraternas sida kan se detta som en demokratisk process. Man vet ju mycket väl att folket, enligt de tidigare opinionsundersökningarna, i stora delar har varit emot ett storlänsbeslut. Framför allt i Skaraborg, men också i Dalsland. Hur kan man kalla detta för en demokratisk process när det finns ett sådant instrument som folkomröstning? Det är ju just i ett sådant här fall man skall använda ett sådant instrument. Varför kan man inte erkänna det? Man har kört över de här kommunernas människor. Jag tycker att detta visar på ett förakt för folkets vilja. När det gäller omprövning av beslut som tas eller utvärderingskommitténs möjligheter att föreslå omprövningar sade Marianne Carlström alldeles nyss att det inte går att ompröva. Vad skall man ha en utvärderingskommitté till om vi inte har några instrument att över huvud taget påverka det som sker? Meningen med att ha en utvärderingskommitté är väl såvitt jag förstår att den skall kunna ändra på det som har blivit fel, både när det gäller länsgräns och innehåll, dvs. Marianne Carlström nämnde också väststyrelsen, som är en förberedande grupp. Det är väl på plats att nämna att just när det gäller väststyrelsen är könsfördelningen väldigt skev bland dem som beslutar i den. Det är nämligen 19 män och 8 kvinnor i den gruppen. Sammanlagt i de undergrupper som jobbar med detta är det 78 mot 38. På tjänstemannasidan är det ändå värre. Där är det 61 män och 18 kvinnor. Hur jämställt kan ett sådant förberedande beslut bli?
Herr talman! Visst kan det vara demokrati även i ett storlän, Per Lager. Jag vet inte om vi har olika information när det gäller jämställdhet. När det handlar om dem som arbetar med förberedelserna för det nya länet vet jag att i mitt parti är vi jämställda i den beredningsprocessen. Man får också titta på hur de förbereder. Då finns många tankar om hur man skall bredda demokratin och närma sig befolkningen. Där har jag inga farhågor. Vi har ju dessutom möjlighet att på hemmaplan påverka besluten. Två kommuner har haft folkomröstningar. Alla som har velat ha folkomröstning under den här tiden har kunnat ha det. Varför har man inte utnyttjat det? Det är självklart att man skall ha en utvärderingskommitté som skall titta på försöken. Men man gör inte ett storlän och avbryter det och går tillbaka till det gamla. Det var det jag menade. Men vissa regleringar kan man göra. Om det är någon kommun som inte vill ingå i detta har man redan i dag alla möjligheter att begära utträde och begära att få tillhöra ett annat län.
Herr talman! När det gäller könsfördelningen ligger socialdemokraterna bra till i fråga om själva styrelsen, men om vi tittar på de övriga grupperna ligger ni inte så bra till. Man bör kanske se till helheten. Jag kan också säga att inte alla helt fyller upp könsfördelningen. Det är många som syndar på den punkten. När det gäller möjligheten att påverka ett beslut i efterhand, dvs. att i en utvärderingskommitté erfara att saker och ting går snett eller inte fungerar som de skall och sedan inte ha möjlighet att rätta till detta, vill jag säga att det måste vara fundamentalt fel. Just en sådan utvärderingskommitté skall kunna göra dessa förändringar. Vi har ju ett folkomröstningsinstitut som vi inte använder alltför ofta precis. Det är just när det gäller sådana här stora förändringar, som kommer att gälla under lång tid, som det är plats för folkomröstningar och framför allt när det är osäkert vad människor tycker i förhållande till sina representanter i kommunstyrelser osv. Jag säger detta eftersom utredaren for omkring i kommunerna och vi hade ett annat läge efter det att han hade farit omkring. Han hade inte talat med folket, det är en sak som är säker. Reaktionerna är oerhört starka ute i kommunerna. Just därför skall man använda ett folkomröstningsinstitut.
Herr talman! Man har ju haft möjlighet. De som velat folkomrösta har kunnat göra det. Men jag tycker att man skall vara medveten om att det finns anledningar till att vi är försiktiga med folkomröstningar. Det kräver ett ganska stort arbete. Det är inte så lätt att som enskild medborgare sätta sig in i vad som är bra och inte. Det är klart att man vill ha en demokrati. Men hur skall jag veta om jag får en bättre demokrati inom eller utom ett storlän? Är det det som är det viktiga? Jag tycker att politikerna är bra lämpade att ta de här besluten. Men man har som sagt haft möjlighet att folkomrösta om man ville. När det gäller Socialdemokraterna är könsfördelningen 50 - 50 i de olika grupperna.
Herr talman! Jag blev litet skrämd av Marianne Carlströms definition av försöksverksamhet. Permanentning, lät det som. Jag skulle vilja ha det klargjort i dag: Skall det vara möjlighet för en kommun att efter försöksverksamheten 2002 kunna lämna länet och gå över till ett annat län? Det är en viktig central fråga inför försöksverksamheten. När det gäller länsstyrelserna är vi inte misstänksamma. Vi är oroliga för att de förtroendevalda styrelserna försvinner. Vi vet att de fyller en mycket viktig funktion när det gäller t.ex. polisväsendet, polisfrågor och annat som länsstyrelsen fortfarande kommer att hantera. Vi tycker inte att det är bra att det blir på det sättet. När det gäller namnfrågan vill jag veta motiveringen till norra, södra, östra och västra. En skaraborgare blir en östra Västgötalandsbo. Skall det vara nödvändigt?
Herr talman! Jag tycker inte att den namnfråga som Owe Hellberg tar upp är något stort problem. Jag kan inte se något problem med det, och det kan inte utskottet i övrigt heller eftersom Owe Hellberg är ensam om att ha reserverat sig på den här punkten. Det är inte någon stor fråga. När det gäller försöksverksamheten och att övergå till ett annat län finns alltid möjligheten. Det är ju inte så att vi uppmanar någon. Man har möjlighet att begära utträde i dag. Det är två kommuner som har gjort det hittills. I utskottet är vi medvetna om att det finns ett motstånd, eller en osäkerhet inför det här nya beslutet. Men trots allt har de flesta sagt att de vill vara med om det blir ett storlän. Det är där vi är nu. Låt oss gå in i detta försök och se till att det blir så bra som möjligt för alla parter.
Herr talman! När det gäller namnfrågan är svaret ganska enkelt. Ni har inte funderat på den frågan när det gäller valkretsarna. Så enkelt är det. Det har tidigare inte varit så lätt att kunna träda ut eller inte. Det har sett ganska lika ut under de 350 år som detta har funnits. Det är väl bra om det går att få ett klargörande i dag för dem som är oroliga. Jag tror möjligheten till sådana förändringar bidrar till det positiva inslaget i försöksverksamheten. Sedan var det länsstyrelserna. Det finns ingen som helst garanti för att länsstyrelsen tar initiativ till att bilda samrådsgrupper eller använder något annat förfarande att samtala med de förtroendevalda i regionen i dessa viktiga frågor. De flesta frågorna ligger kvar på länsstyrelsen och hamnar inte i det regionalt valda parlamentet.
Herr talman! Jag tycker att Owe Hellberg har litet förtroende för länsstyrelserna. Det är klart att man också där är angelägen om att det här skall bli en bra verksamhet. Vi kommer alla att kunna var med och påverka så att det blir så bra som möjligt. Jag är övertygad om att länsstyrelserna kommer att lösa det på ett bra sätt. Men det är väl bra att vi inte här i det politiska beslutet lägger fast exakt hur det skall se ut utan låter det stå litet öppet. Jag är övertygad om att detta skall bli bra. "Vi har inte funderat över detta." Tror inte Owe Hellberg att hela utskottet och riksdagen, åtminstone de som kommer från Västsverige, är intresserade, läser propositioner och betänkanden? Men vi kanske inte kommer fram till samma slutsats. Namnet på valkretsen kan väl ändå inte vara en så stor fråga?
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Marianne Carlström varför regeringen inte ville att utredarens förslag gick på remiss till de folkvalda församlingarna. Det är faktiskt fundamentalt för en demokrati att höra dem som är berörda. Marianne Carlström ställde en motfråga till Per Lager: Varför blev det inte några folkomröstningar? Svaret är att man förutsatte att en sådan fråga skulle gå ut på remiss. Med den förutsättningen som grund föranstaltade man inte om folkomröstning. Jag tycker att detta är viktigt. Jag sade att vi tyckte att underlaget var undermåligt. Det var inte tillräckligt för att kunna fatta beslut. Jag står fast vid det. Om man nu hade gått ut till folket i området och ställt frågan, låtit dem vara delaktiga i debatten, låtit dem lämna förslag och synpunkter, hade man fått ett helt annat underlag och betydligt bättre på sig inför den proposition som skulle utarbetas.
Herr talman! Jag undrar om vi lever i samma värld, har tillgång till samma tidningar och medier? Vi har haft alla möjligheter - framför allt vi som bor i Västsverige, politiker och medborgare - att följa med i debatten. Alla som är det minsta intresserade och som hade velat delta i en folkomröstning har haft möjlighet att delta i debatten. Det finns ingen anledning att kritisera den särskilda utredaren i det här fallet. Det har gjorts ett noggrant arbete. Man har träffat många organisationer. Det finns väl ingen anledning att skicka ett sådant förslag på remiss med det grundliga bakgrundsarbete som har gjorts, Stig Grauers? Jag kan inte inse detta.
Herr talman! Nej, jag kritiserar inte utredaren. Jag kritiserar regeringen för att man inte lät förslaget gå ut på remiss. Det är regeringen som bär ansvaret. Utredaren lämnar sitt material, men regeringen bär ansvaret. Marianne Carlström säger att det här ärendet är så svårt att man måste se upp med folkomröstningsinstitutet. Det visar en förfärlig misstro mot 1 1⁄2 miljon människor. Det ligger i hela svarets natur.

Herr talman! Jag sade inte att det här ärendet är så svårt att det inte är lämpligt för en folkomröstning. Jag sade att det fanns en möjlighet för dem som ville att anordna en sådan. Däremot sade jag att man över huvud taget skall vara försiktig med folkomröstningar. Det skulle vi kunna föra en särskild debatt om. Jag säger inte att det är svårt för alla att förstå. Men det är svårt att formulera alternativ för en omröstning så att det blir enkelt att genomföra och följa upp omröstningen. Vi kan titta på hur vi har använt resultaten av folkomröstningar genom åren i det här landet. Jag kan inte förstå att regeringen kritiseras för att ärendet inte har skickats ut på remiss. Om utredaren har gjort ett bra jobb, har träffat organisationer och fått in synpunkter, varför skall ärendet skickas ut på remiss och förlänga det hela ytterligare? Nu finns det en stor majoritet för förslaget, även om Stig Grauers inte vill ha det beslutet.

Herr talman! Utskottsmajoritetens förslag till betänkande har på ett föredömligt sätt redovisats av Marianne Carlström. Vi i Centerpartiet har anslutit oss till betänkandet. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Trots detta har jag ett par synpunkter. Men innan jag kommer till dem vill jag säga något apropå debatten om ordet "försök". För mig är det alldeles självklart att ordet "försök" innebär just vad ordet "försök" är, nämligen att under tiden det råder ett "försök" kan en sak omprövas innan den permanentas. Låt mig också säga att min erfarenhet från mina år som politiker har visat att seriösa framställningar till en myndighet - regeringen eller annan myndighet - brukar också prövas seriöst av ifrågavarande myndighet. Det här var apropå debatten om att kunna ompröva och förändra saker som enligt en majoritet inom berört område inte blir bra. Så till de två saker jag hade tänkt att uppehålla mig kring. Det är två saker som har varit med i debatten. Den ena saken gäller symbolfrågan - namnfrågan. Den andra saken gäller vanligt folks möjligheter att nå och få del av det som en länsförvaltning skall tillhandahålla för medborgarna. Mullsjö kommuner undantagna, läggs samman till ett nytt län med benämningen Västergötlands län. Som en följd av detta upphör de nuvarande länsstyrelserna och en ny länsstyrelse bildas. I det här sammanhanget vill jag anföra att namnet på det nya länet skall vara Västra Götalands län, vilket även föreslogs av Regionutredningen och länsstyrelsen - om än efter votering. Västra Götalands län är, som bekant, även utskottets förslag till namn på det nya länet. Skälet till detta har redovisats tidigare. Västra Götalands län uttrycker ungefär för folk i gemen vad det nya länet kommer att innehålla för geografiskt område. Namnet Västergötland är inte bra därför att andra delar än landskapet Västergötland ingår i det nya länet. Ett annat land som har diskuterats, nämligen Västsverige, inbegriper traditionellt för de flesta människor ett betydligt större område och är inte till fyllest. Därav kompromissen, som vi väl kan kalla det, kring namnfrågan. Så till decentraliseringen. Jag vill för min och mitt partis del påpeka att det är viktigt när nu ett antal länsstyrelser läggs samman till en ny länsstyrelse att man bereder de ytterområden som finns i alla län möjlighet att ta del av den service som en länsstyrelse har att ge människor. Ett nytt s.k. storlän får inte innebära att länsstyrelsens verksamhet koncentreras till några färre större orter. En decentraliserad förvaltning måste vara ledstjärnan. Ett syfte med försöksverksamheten är att utveckla former för en bättre demokratisk förankring av bl.a. det regionala utvecklingsarbetet. Det kan inte ske med mindre än att en kraftig decentralisering av verksamheten sker. Om inte medborgarna känner att de har tillgång och närhet till den service som erbjuds kommer legitimiteten med den här försöksverksamheten att erodera. Inte minst har många människor och kommuner uttryckt oro för att en ny länsförvaltning skulle innebära en kraftig centralisering. Detta måste motverkas genom en decentraliserad länsförvaltning. Även ytterområdenas behov av service i det nya länet måste alltså beaktas. Med en förhoppning om att den nya länsförvaltningen beaktar det jag har framfört yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! I dag kan vi äntligen genom ett riksdagsbeslut fastställa att vi i Västsverige får bilda ett nytt storlän som möjliggör att denna viktiga region i Sverige och i Europa nu har bättre chans till samverkan och därigenom skapa en positiv utveckling i hela denna region. Folkpartiets riksdagsgrupp står bakom detta betänkande och ser det som värdefullt att vi nu i Västsverige får en länsindelning som bättre svarar mot det samhälle vi har i dag till skillnad mot den hittillsvarande flera hundra år gamla länsindelningen. Som framgått här tidigare blir detta nya storlän som nu bildas av Göteborg och Bohuslän, Älvsborgs län och Skaraborgs län det till ytan största i södra Sverige med ett geografiskt avstånd i nordsydlig riktning på ungefär 30 mil och i östvästlig riktning på ungefär lika mycket. Länet blir det befolkningsmässigt näst största i landet med ca 1,5 miljon invånare. Det innebär 17 % Göteborgsregionen. Den andra hälften fördelas på tre huvudområden - Borås-Sjuhärad, Skaraborg och 49 för att vara exakt. Länet kommer att innefatta många olika områden. Här finns landets andra storstadsregion men också glesbygdsområden. Kustlandskap förenas med stora slättbygder. Länet är Sveriges främsta industrilän samtidigt som en femtedel av landets livsmedelsproduktion och halva yrkesfisket finns i detta nya län. Dessutom går flera av landets viktigaste transportleder genom det nya länet. Näringslivets exportberoende och länets internationella kontakter är påfallande. Herr talman! Det är självfallet viktigt att hela denna viktiga region i vårt land och i Europa får förutsättningar för bra samverkan. Min uppfattning är att dessa möjligheter nu finns genom det förslag som betänkandet tar upp. Vi kommer att få sex viktiga huvudorter. Det blir Göteborg-Borås, Vänersborg Uddevalla och Mariestad-Skara, där man nu kan samverka på bred bas. Eva Eriksson kommer senare i sitt anförande att ytterligare ta upp dessa frågor och möjligheterna till samverkan. Herr talman! Jag har nu talat för Folkpartiets riksdagsgrupps ståndpunkt som är att stå bakom hela detta betänkande och som innebär avslag på samtliga reservationer. Jag vill efter detta klargörande ta upp en personlig uppfattning som gäller det nya länet där jag inte fick majoriteten av Folkpartiets riksdagsgrupp med mig. Det allra mesta med det nya länet är bra. Men det är en sak som inte är bra, och det är enligt min uppfattning namnet. Herr talman! Jag menar att det är ett misstag att inte använda Göteborgs län som namn på det nya länet. I det nya integrerade EU utan gränser mellan staterna ökar fokuseringen på regionerna som maktcentrum och intresseområden för politik och näringsliv. Regionerna måste själva kunna hävda sig i konkurrensen om investeringar och nyetableringar. En förutsättning för detta är igenkännande. Ett av namnets viktigaste funktioner i det nya storlänet torde vara att känneteckna och marknadsföra regionen i både EU och internationellt. Även om landskapet Västergötland har urgammal hävd kan det inte mätas med Göteborg som ett internationellt känt namn. Göteborg spelar fortfarande en ledande roll inom svensk handel och sjöfart. Några av Sveriges ledande multinationella företag har sitt ursprung och sina huvudkontor i Göteborg. Man får inte bortse från att Göteborg administrativt ur ett näringslivsperspektiv kan ge dragkraft till hela landet. En så viktig region som västra Sverige bör ges de förutsättningar som kärvs för att kunna hävda sig i allt hårdare regional konkurrens om investeringar och även arbetstillfällen. För att länet skall bli en expanderande och kraftfull region och etablera en mångfald av näringsliv måste det enligt min uppfattning ha ett internationellt känt namn. Jag och Eva Flyborg har gett uttryck för detta i Folkpartimotionen Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till samtliga de motioner som föreslår namnet Göteborgs län. Det innebär Bo35 från Folkpartiet, Bo34, som är en socialdemokratisk motion och Bo22, som är en moderat motion.

Herr talman! Namnfrågan är någonting som har diskuterats väldigt mycket, som jag sade i mitt anförande. Det var många som hade velat ha namnet Göteborgs län. Väststyrelsen fick i uppdrag att titta på detta. Man hade en omröstning, och den slutade 14 12, som jag sade i mitt anförande. Är det så att Folkpartiet stöder Västra Götalands län, och att endast Erling Bager och Eva Flyborg som Göteborgska folkpartister som står för detta namn? Det kan vara bra för oss övriga att veta.
Herr talman! Jag kan inte upprepa hela mitt anförande, men jag har mycket noggrant klargjort den uppfattning som majoriteten i Folkpartiets riksdagsgrupp har. Jag har därefter talat om att jag och Eva Flyborg kommer att stödja den motion som vi väckt i riksdagen och att jag yrkar bifall till samtliga motioner som förordar namnet Göteborgs län. Jag tror inte att man tydligare än så kan precisera sig i kammaren. En avgörande omröstning i denna fråga får sedan visa Marianne Carlström hur många av kammarens ärade ledamöter som stöder benämningen Göteborgs län.

Kammaren återupptar förhandlingarna, nu för riksdagens frågestund. Vid dagens frågestund besvaras frågor av statsminister Göran Persson, kulturminister Marita Ulvskog, statsrådet Ylva Johansson, statsrådet Maj-Inger Klingvall, jordbruksminister Annika Åhnberg och statsrådet Thomas Östros. Jag får be regeringens ledamöter ta plats och känna sig välkomna. Jag förklarar ordet fritt. Varsågoda!
Fru talman! För en timme sedan offentliggjordes mycket alarmerande siffror om sysselsättningen. Det är nu 66 000 färre människor i arbete än för ett år sedan. Mot den bakgrunden hade jag förväntat mig att statsministern skulle delta aktivare i den debatt som nu har pågått om företagarklimatet här i landet. Om siffrorna fortsätter på denna nivå kommer regeringens mål för arbetslösheten inte att nås heller under 1997. Det pågår en del utredningar i Regeringskansliet, och det finns förslag. Ni tänker på sjuklönen. Ni tänker på Dan Anderssons utredning om hushållssektorn. Ni tänker på bättre skattevillkor för utländska experter. Jag skulle mot bakgrund av de arbetslöshetssiffror som kom från Statistiska centralbyrån kl. 13 i dag vilja fråga statsministern om han är beredd att forcera arbetet i Regeringskansliet för att få fram ett antal förslag för att förbättra företagsklimatet här i landet.
Fru talman! Debatten om företagsklimatet hölls i riksdagen i går. Det var faktiskt en ganska avslagen debatt, med tanke på det viktiga ämnet. Den var avslagen kanske därför att överdrifterna har varit så stora. Den var avslagen därför att fakta som nu radas upp omkring företagsklimatet faktiskt talar för att Sverige är på väg åt rätt håll när det gäller villkor för företag och företagande. Vi arbetar från regeringens sida efter en noggrant utformad strategi. Den har bestått i att reda upp i kaos - kaos efter några års misslyckat regeringsinnehav, då Lars Leijonborg spelade en rätt betydande roll själv. Det är gjort. Räntorna har fallit. Inflationen är borta. Investeringarna har ökat. Vi kan se en ökad optimism om möjligheten att också pressa tillbaka arbetslösheten. De senaste siffrorna, som Leijonborg redovisar, har jag inte haft chans att ta del av. Dem kan jag inte kommentera närmare. Vi tror på den strategi vi har lagt fast. Vi är övertygade om att de åtgärder vi har vidtagit och som ligger framför oss kommer att resultera i att vi når de mål vi har satt upp om en halvering av den öppna arbetslösheten.
Fru talman! Om debatten i går var avslagen berodde det på att regeringens företrädare kom fullständigt tomhänt. Statsministern säger att fakta talar för att vi har möjlighet att minska arbetslösheten, men fakta talar ju för att arbetslösheten inte minskar. För att inte denna frågestund skall bli lika avslagen som statsministern tyckte att gårdagens debatt var - hur han nu kan veta det; han deltog ju inte i den - skulle jag vilja fråga om inte statsministern i dag åtminstone kan ge beskedet att regeringen med högsta prioritet kommer att behandla ett antal konkreta åtgärder för att förbättra företagsklimatet. De saker ni har på ert bord skulle ju kunna hjälpa upp situationen. Det skulle kunna bli flera jobb i hushållssektorn. Småföretagen kan anställa fler om de slipper den förlängda sjuklöneperioden. Kan inte statsministern lova att forcera arbetet med de reformerna?
Fru talman! Värderingen av debatten i går var inte min egen. Det var en ganska samfälld uppfattning också i medierna, mot bakgrund av de våldsamma överdrifter som har präglat Folkpartiets kampanj i denna fråga. När de möter fakta av det slag som Anders Sundström kunde redovisa i går blir debatten kanske något avslagen. Vi arbetar, som jag sade förut, efter en fastlagd strategi. Den tänker vi inte ändra på. Det gör vi med hjälp av utbildningssatsningar, med hjälp av förbättrade villkor för små och medelstora företag, med hjälp av ett stöd till kommuner och landsting för att klara vården, omsorgen och skolan och med ett fasthållande kring principerna omkring sunda statsfinanser. Sunda statsfinanser är viktigt, Lars Leijonborg, med tanke på den historia Folkpartiet har. Vi skall slå vakt om sunda statsfinanser för att klara låga räntor och därmed också goda villkor för investeringar. Vi tänker inte vika från den strategin. Vi tänker inte gå in i en överbudspolitik med Folkpartiet och andra, där det gäller att tävla om vem som kan lova mest skattesänkningar. Det har ni gjort en gång förut. Det slutade med ett elände för Sverige. Det har vi just tagit oss ur. Nu gäller det att jobba sig fram bit för bit.
Fru talman! Förra året vid denna tid växte krav på en extrariksdag för att få åtgärder mot arbetslösheten. Nu är 66 000 färre i sysselsättning än för ett år sedan. Är det då rimligt att säga att vi håller fast vid vår strategi? Finns det inte anledning att byta strategi om verkligheten bryter samman? Kan inte statsministern lova att forcera arbetet med de åtgärder som skulle kunna få fart på jobben?
Fru talman! Jag tror att Lars Leijonborg, om han reflekterar ett ögonblick över vad det är som ger goda villkor för nya jobb och för företagande, snabbt kommer fram till att det första och viktigaste är att ha en sådan ordning i de gemensamma finanserna att vi inte har 500 % ränta, att vi inte sätter 50 000 företag i konkurs och att vi inte hamnar i läget att omvärlden dömer ut Sveriges förmåga att hantera ekonomin. Det var det vi ärvde efter Lars Leijonborgs tid i finansutskottet och som regeringens rådgivare. Nu har vi rett upp det. Nu kommer nästa fas: stenhård satsning på utbildning, stenhård satsning på små företag, stenhård satsning på att också klara standarden i vården, i skolan och i omsorgen. Jag är övertygad om att detta också biter vad gäller den öppna arbetslösheten. Vi får så småningom se vem det var som gjorde rätt bedömning.

Fru talman! Mitt svar på Elisabeth Fleetwoods fråga är: Ja, jag anser att det finns en överensstämmelse mellan de olika svar som jag har gett i sakfrågan. Det handlar om att tre museer som i dag har sina huvudmän i Stockholm - de är alltså antingen en del av Statens konstmuseer eller Historiska museet eller en egen myndighet i form av Etnografiska museet i Stockholm - kommer att flyttas. De skall ingå i en helt ny museimyndighet.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

Fru talman! Det pågår hela tiden i Museisverige och i museivärlden en viss omflyttning av museiföremål, eftersom man gör stora utställningar. I Organisationskommitténs direktiv ingår att undersöka om det finns särskilda donationsvillkor i fråga om föremål vid de tre närmast berörda museerna i Stockholm som på något vis förhindrar en utlåning av vissa föremål från dessa museer till det nya museet i Göteborg. Tack!
Fru talman! Min fråga riktar sig till statsministern. I vårpropositionen föreslår regeringen en förstärkning av rättsväsendet med 200 miljoner. Samtidigt dras 64 miljoner in. Vi trodde att nettotillskottet stannade vid 136 miljoner, även om regeringen har velat påskina att det var fråga om 200 miljoner. Nu har vi fått klarlagt att regeringen minskar rättsväsendets ram med ytterligare 152 miljoner. Resultatet av den påstådda stora satsningen blir alltså inte ett tillskott, utan det blir totalt en minskning med 16 miljoner i förhållande till den utgiftsram som riksdagen beslutade om i december. Till bilden hör att justitieministern nyligen gav mig beskedet att den nya organisationen för ekobrottsbekämpning ryms inom den av regeringen föreslagna ramen. I går överlämnades organisationsförslaget, och av det framgår att det behövs ett tillskott på 60 miljoner. Regeringen har onekligen försatt sig i en kriminalpolitiskt knivig situation. Riksdagsledamoten Widar Andersson har kallats att som sakkunnig hos statsministern bistå med råd och dåd i kriminalpolitiska frågor. Det lär behövas. Min fråga är: Vilka effekter förväntar sig statsministern av sin s.k. satsning i form av besparingar på rättsväsendet?
Fru talman! Vi har ju ofta hört diskussionen mellan Gun Hellsvik och Laila Freivalds. Laila Freivalds har på ett bra sätt klarat ut vad som gäller, inte minst i den här diskussionen om budgetmedlen. Det blir en satsning vad gäller de brott som sker i närheten av människors vardag. Det blir en satsning på kampen mot dessa brott. Justitieministern har redovisat vad regeringen tänker göra. Jag är optimistisk om att vi kan nå goda resultat. Sedan kanske detta inte räcker. Men när vi skall tillföra ytterligare resurser, Gun Hellsvik, blir det inte poliser på kredit. Då blir det inte rådmän som vi lånar pengar till, utan då blir det insatser i rättsväsendet av sådant som vi faktiskt har skrapat ihop genom beskattning i Sveriges land. Det är i detta sammanhang som moderaterna spelar sitt dubbelspel. Ni påstår att ni har högre ambitioner men har aldrig orkat med någonting annat än lånefinansiering.
Fru talman! Vi moderater har höga ambitioner. Dessutom har vi visat att vi handlar efter dessa höga ambitioner. Man talar om en satsning och gör samtidigt en total minskning på rättsväsendet med 16 miljoner. Det får jag inte att gå ihop. Det måste ju också ligga något allvar bakom att statsministern har kallat Widar Andersson att fungera som sakkunnig i Statsrådsberedningen. Det innebär rimligen att även statsministern har fört diskussioner och haft funderingar kring hur vi skall utveckla det svenska rättsväsendet. Det vi ser nu är en förändring i rakt motsatt riktning i förhållande till det som statsministern här nämner. Det senaste exemplet är att man nu inom Stockholmspolisen centraliserar poliser och går rakt emot de tendenser som vi ser på andra håll. Där lyckas man genom att ha poliser nära människor. Här går utvecklingen åt rakt motsatt håll.
Fru talman! Det sista var knappast en fråga. Det var en allmän moderat plädering. Fru Hellsvik hade ju möjligheten att försöka när hon satt i regeringsställning. Resultatet är inte särskilt lysande. Dessutom var det under en tid då ni hade obegränsat med resurser. Det var ingen gräns för de satsningar som då kunde göras. Det var bara att låna sig fram. Det kunde man göra till den grad att underskottet uppgick till 240 miljarder kronor. Med den utgångspunkten, Gun Hellsvik, är jag mycket förvånad över att ni inte nådde ett bättre resultat i bekämpandet av brott.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kulturministern. När riksdagen och regeringen korresponderar nu för tiden gör man det via mail och inte via elektronisk post. När vi driver företagsutveckling gör vi det via bench-marking. Jämställdhetspolitiken drivs med hjälp av mainstreaming. Det här är allvarligt. Det utarmar det svenska språket, och jag tror att många egentligen inte begriper vad de pratar om. Dessutom tror jag att det är demokratiskt olyckligt, eftersom många inte förstår.
Fru talman! Det är inte bara den här anglofieringen av språket som vi besväras av. Det är dessutom något slags nedsmutsning som handlar om att vi tar över marknadsbegrepp för att beskriva demokratiska processer. Jag tycker att det är allvarligt. För två veckor sedan fattade vi ett beslut på ett regeringssammanträde om att ge Svenska språknämnden i uppdrag att noggrant gå igenom vad som händer med svenska språket i en tid då gränser upplöses. Integration och internationalisering påverkar oss positivt men också negativt, bl.a. när det gäller svenska språket. Språknämnden skall sedan redovisa sitt arbete för regeringen. Jag hoppas att man kommer att ha en rad konkreta förslag som vi kan ta ställning till.
Fru talman! Det är ett alldeles utmärkt initiativ som kulturministern har tagit. Men under tiden som det utreds skulle jag gärna vilja se att regeringen verkligen är ett föredöme när det gäller språkutveckling.
Tack!
När man använder svenska språket för att skapa begrepp - som t.ex. skrivare, rondell och maskrosbarn - tror jag att folk känner igen sig på ett helt annat sätt än när man använder de engelska begreppen.
Fru talman! Jag får väl börja med mig själv och försöka föregå med gott exempel. Jag skall alltså inte säga okej, utan jag skall säga att vi skall göra vårt bästa. Tack!
Fru talman! Regeringen har minskat resurserna till personer fått lämna Tullverket. Vi kristdemokrater har varnat för konsekvenserna av detta beslut vad gäller möjligheterna att förhindra smuggling av narkotika, alkohol och tobak. Regeringen har vidare höjt skatterna på sprit och tobak, men tyvärr får man inte in de skattemedlen. Statistiken visar nämligen att smugglingen av sprit och tobak har ökat dramatiskt. Anser skatteministern att det var rimligt att skära ned resurserna till Tullverket samtidigt som man höjer skatten på sprit och tobak? Insåg man inte det här sambandet, att smugglingen då skulle komma att öka?
Fru talman! Kampen mot smugglingen av alkohol, narkotika, tobak och andra sådana varor är naturligtvis oerhört viktig. Tullen gör också ett mycket bra arbete på det här området. Man förnyar sina arbetsmetoder och samarbetar mer internationellt. Riksdag och regering har också en viktig uppgift i att se till att lagstiftningen är anpassad, så att tullen verkligen kan göra de tillslag som behöver göras. Riksdagen antog ju förra året en lagstiftning för bl.a. kontroll av tobak och alkohol. En utredning håller nu på att titta närmare på detta och kommer strax med förslag om en ytterligare skärpning av den lagstiftningen. De neddragningar av resurser till tullen som Stjernström talar om hade att göra med att en mycket stor del av tullens ordinarie arbetsuppgifter föll bort i och med EU-medlemskapet. Den typ av tullklarering och annat som skedde innan vi var EU-medlemmar försvann. Då gjordes en justering av anslagen, något som naturligtvis var nödvändigt.
Fru talman! I dag står det i tidningen att skattekontoret i Ludvika justerar ned prognosen för hur mycket pengar man kommer att få in på tobaksskatten, eftersom smugglingen ökar. Vi kan också läsa att tullchefen nu har erkänt att neddragningen var för stor för Tullverket, att man nu skulle behöva nyanställa en del av de personer som nu går arbetslösa. Är skatteministern beredd att verka för ökade anslag till tullen, så att några av de 450 tullare som nu går på a-kassa kan återanställas? Jag tror att det skulle vara mycket bra för staten att återanställa en del av de här personerna för att få in ökade skatteintäkter och ge tullen en chans mot smugglingen.
Fru talman! Den neddragning som gjordes av anslaget till tullen i och med EU-medlemskapet hade att göra med att arbetsuppgifter försvann i och med att vi då blev medlemmar av en inre marknad. Michael Stjernström säger att Kristdemokraterna vill ha ökade anslag till tullen. Man måste då särskilt titta på deras politik när det gäller den offentliga sektorn. Kristdemokraterna vill sänka skatterna väldigt kraftigt. De vill sänka skatterna särskilt för höginkomsttagare och kapitalägare. Samtidigt påstår de sig kunna öka resurserna - ibland gäller det resurserna till vården och omsorgen, nu gäller det tullen. De är beredda att samarbeta med partier i denna kammare som vill dra ned ännu mer på resurserna till den offentliga sektorn. Hur går det egentligen ihop? Sälla er i stället till dem som försvarar den offentliga sektorn, som är beredda att försvara de höga skatter vi behöver, som är beredda att försvara de resurser som också tullen behöver. Att försöka bedriva en ansvarsfull budgetpolitik och tro att man med ord kan lösa den offentliga sektorns problem tror jag däremot inte är en metod som kan rekommenderas.
Fru talman! Det är ingen tillfällig nyck att Kristdemokraterna vill värna tullen, utan vi har haft det kravet sedan 1995, liksom vi har drivit kravet om mer resurser till vård och omsorg. Om skatteministern läste vår budgetmotion, som varit ungefär likadan under de här åren, skulle han se att båda de här kraven finns med. Detta är alltså ingen motsättning. Även om skatteministern inte i dag kan ge något besked om anslaget till tullen tror jag att det vore värt att räkna på detta och att titta på om det inte vore lönsamt för staten att återanställa en del av de tullare som nu är arbetslösa.
Fru talman! Stjernström säger att Kristdemokraterna har drivit kravet om en förstärkning av tullen sedan 1995. Det är ingen tillfällighet. Mellan 1991 och 1994 satt Kristdemokraterna i en regering som var beredd att skära ned på mängder av viktiga uppgifter som offentlig sektor står för: vård, skola och omsorg, kontroll, tull och annat. År 1995 återgick Kristdemokraterna till en läpparnas bekännelse som säger att man vill satsa på viktiga och centrala delar. Regeringen har tillsatt en utredning som skall se över just tullens verksamhet efter EU-inträdet. Där finns det nämligen många viktiga saker att gå igenom och analysera - hur ser den nya verkligheten ut för tullen? Tullen gör ett mycket bra arbete. Lagstiftningen har skärpts, och det kommer att komma förslag om ytterligare skärpningar av lagstiftningen när det gäller kampen mot smuggling av tobak och alkohol. Kristdemokraterna är alltså i opposition beredda att begära mer resurser, men i praktiken sätter de sig alltid i en regering som drar ned på resurserna.
Fru talman! I dagens Expressen kan man läsa om en undersökning som belyser elevernas kunskaper i matematik. Det är 320 avgångselever i tre grundskolor som har gjort Skolverkets nationella prov i matematik för årskurs 5, och resultaten är alarmerande. Var fjärde 16-åring räknar sämre än en elev i femte klass. För ett år sedan tog jag med anledning av en annan undersökning, gjord på ett betydligt större underlag i Stockholm, upp den här frågan med skolministern. Statsrådet sade då att hon, förutom att regeringen hade gett 30 000 kr till en konferens, nogsamt skulle följa hur elevernas kunskaper i matematik utvecklas. Vi diskuterade det här rätt ingående. Min fråga till statsrådet nu är: Vad har regeringen konkret gjort, eller vad tänker regeringen göra, för att se till att fler lärare med goda kunskaper i matematik kan arbeta med de här frågorna i grundskolan? När vi diskuterade frågan för ett år sedan var det 20 % av lärarna som saknade utbildning i ämnet.
Fru talman! Låt mig först göra reflexionen att vad gäller kompetensen och kunnandet hos de elever som är 16 år i dag kanske ansvaret till viss del faller på Beatrice Ask själv, som ju var skolminister under tre år. Jag skall gärna svara på frågan vad regeringen gör. När det gäller kunskapen i matematik har vi bättre underlag än de 320 elever som Expressen har frågat genom en stor, internationell undersökning som publicerades i höstas. Det visade sig då att Sveriges elever väsentligt har förbättrat sina kunskaper i matematik sedan de katastrofalt dåliga resultaten 1980. Jag ser det som ett resultat av den stora satsning på matematik som vi har gjort i Sverige under många års tid, bl.a. när det har gällt fortbildning och vidareutbildning av lärare. Självfallet måste vi fortsätta att förbättra arbetet med matematiken, men glädjande nog har vi redan nu kunnat se resultat. Dessutom gör regeringen bedömningen att vi behöver göra särskilda insatser i skolan för den grupp elever som har de största svårigheterna. Regeringen har i vårpropositionen föreslagit att vi skall anslå särskilda medel till kommunerna, permanent 8 miljarder mer till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i skola, vård och omsorg, med en särskild inriktning i skolan på de elever som har behov av särskilt stöd.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det finns undersökningar som visar att vi är bättre än 1980. Enligt de gamla undersökningarna var det bara ett land som var sämre än Sverige, och siffrorna var då om möjligt ännu värre än i dag. Likväl är det så att förra läsåret slutade över 30 % av eleverna i årskurs 9 med betyg 1 och 2 i matematik. Man kan misstänka att en stor andel av dem inte kommer att nå vad som räknas som godkänt enligt de nuvarande kraven. En fråga som jag tycker att regeringen måste svara på är: Vad avser man att göra för att se till att vi får fler lärare som har kunskaper i matematik? Det är otillständigt när 20 % faktiskt inte har någon utbildning i ämnet. Då kan ju inte resultaten bli bättre. När siffrorna är alarmerande måste man göra någonting. Jag påstår inte att det här är en lätt problematik - i så fall hade vi inte hållit på med det i 20-30 år - men detta visar ju att ingenting har hänt.
Fru talman! Det som visas är ju faktiskt att någonting har hänt. Sedan 1980 har något mycket väsentligt hänt med svenska ungdomars matematikkunskaper. Det betyder inte att vi skall slå oss till ro eller vara nöjda med dagens situation, för det kan vi inte vara. Men detta visar att vi genom insatser har kunnat förbättra situationen. Dessutom tycker jag att det är märkligt att Beatrice Ask tar upp det som något anmärkningsvärt att 30 % gick ut med betyget 1 och 2. Det var nämligen inbyggt i det tidigare betygssystemet att det skulle vara just 30 % sammanlagt på betygsstegen 1 och 2, och det säger ju ganska litet om de absoluta eller mer definitiva kunskaper som eleverna har. Först med det nya betygssystemet, som nu tillämpas för första gången i årskurs 8 i grundskolan, får vi bättre bedömningar av vad eleverna verkligen kan. Jag välkomnar att vi nu kan få en bättre underbyggd diskussion kring vad svenska elever faktiskt kan och vad man inte kan, så att vi utifrån det kan föreslå åtgärder för att kunna förbättra undervisningen. De viktigaste åtgärderna är de prioriteringar man gör lokalt i skolan. För att kunna förbättra skolans möjligheter att prioritera särskilda insatser bl.a. för de elever som har svårigheter i matematik har regeringen också utökat resurserna för kommunerna.
Fru talman! Man tappar lätt slutet på meningarna när man skall prata fort. Ingenting har hänt sedan vi diskuterade detta förra året, då skolministern lovade att nogsamt följa och engagera sig i den här frågan - det var så jag tänkte. Det är riktigt att vi på 20 år litet grand har tagit oss upp från den botten där vi befann oss, men jag frågar ändå skolministern: Vad tänker man göra för att vi skall kunna ha lärare i våra skolor med kunskaper i matematik? Utan sådana lärare tror jag att det är väldigt svårt att reda ut problemen. Sedan är det skillnad mellan det gamla och det nya betygssystemet. Vad jag sade var inte att det var dagens sanning att visst antal procent låg under godkänt. Men med de kunskaper vi har om jämförbarheten i dag kan man säga att en stor del av de här eleverna inte kommer att kunna klara det som är en godkänd nivå med det nya betygssystemet. Detta är väldigt allvarligt, för vi har höjt nivån med de nya kraven. Det är också en problematik som man måste ha med i sammanhanget.

Fru talman! Jag har också en fråga till Ylva Johansson. Det gäller rättssäkerhet för män och för barn samt effekterna av den utredning som nu är tillsatt om lämplighetskontroll av personal i förskola, skola och barnomsorg. Det är Solveig Paulsson som skall analysera för och nackdelar med att arbetsgivare får tillgång till polisens register över dömda och misstänkta för att skydda barn och ungdomar från sexuella övergrepp. Jag har redan fått kommentarer från unga män, bl.a. en av mina egna söner: Jaha, nu kan man ju inte bli lärare, för då tror de att man är pedofil. Självklart - där är vi helt överens - skall barn och ungdomar skyddas från sexuella övergrepp överallt - hemma, i skola och barnomsorg, på konfirmationsläger, i föreningar, på resor m.m. Men samtidigt vet vi att många barn växer upp utan att vara tillsammans med sin far eller andra män och att skolan blir mer och mer kvinnotät vad gäller lärare. Vi vet också att män är viktiga för barns utveckling.
Fru talman! Låt oss först vara överens om att det allra viktigaste i skolan är att vi kan säkra barns trygghet. Alla föräldrar och barn skall kunna känna sig säkra på att samhället har gjort allt som står i dess makt för att förhindra att några oacceptabla övergrepp över huvud taget skall kunna ske. Där är vi säkert överens. Jag delar inte Margitta Edgrens oro över att män skulle skrämmas bort av möjligheten att visa upp att det inte finns någon grund för några misstankar när det gäller övergrepp mot barn. Jag blev själv väldigt upprörd då Pysslingen för en tid sedan föreslog att inga män inom deras barnomsorg skulle tillåtas arbeta ensamma med barn - detta för att förhindra övergrepp. Man tog senare tillbaka detta, men den typen av beslut, där man tror eller förutsätter att det är möjligt för alla män att begå övergrepp mot barn, upprör mig mycket. Jag tror absolut att de allra flesta människor som arbetar inom barnomsorg och skola, både män och kvinnor, är ärliga och duktiga människor som gör ett utomordentligt bra arbete med barnen. Vi behöver också rekrytera fler män. Jag tror alltså inte att det faktum att vi nu ser över möjligheten att stärka rättsskyddet för barnen i barnomsorg och skola kommer att skrämma bort alla de män som inte finns i polisregistret.
Fru talman! Jag hoppas att Ylva Johansson har rätt. Men det är också ett faktum att de flesta övergreppen sker i hemmen - ibland kan det verka som om vi har som utgångspunkt att det är i skola och barnomsorg de händer. Vi är också helt överens om att alla vuxna har ansvar för att skydda barn och att barn skall kunna ha förtroende för vuxna. Men jag är fortfarande tveksam till den signal som vi skickar ut med den här utredningen och till att arbetsgivare skall få tillgång till register över misstänkta - det står i direktiven - inte minst av integritetsskäl. Jag vill bara försöka komma åt hur Ylva Johansson har resonerat när det gäller rättssäkerheten i den här frågan. Rättssäkerheten för barn har hon talat om, men det gäller även för män.
Fru talman! I dag är det så att den arbetsgivare som skall anställa en person för att arbeta med vård av barn och unga har möjlighet att få ut uppgifter från kriminalregister och polisregister i förväg. Jag tycker att det är rimligt att överväga om inte samma ordning skall kunna gälla också när man skall anställa en person som inte skall arbeta med vård utan med omsorg och pedagogiskt arbete med barn och unga. Jag kan inte se att det är någon egentlig skillnad i värderingen där - arbete med vård av barn och unga eller ordinarie arbete inom barnomsorg och skola. Men just på grund av att det här är en integritetskänslig fråga, där det är viktigt att göra en väl avvägd bedömning innan man beslutar sig för förändringar, har regeringen valt att tillsätta en utredning. På så vis kan vi få en ordentlig belysning och ha en rejäl remissomgång efter det att utredningen är avslutad, så att vi får alla dessa aspekter belysta innan vi sätter ned foten.

Fru talman! Jag är inte så säker på att det är det som avgör Sveriges framtida utveckling eller ens kraftfullt bidrar till den. Den här lagstiftningen kom en gång i tiden till mot bakgrund av att det fanns klara tendenser till att en väldigt stark kärnkraftsindustri och en stark energilobby blockerade den omställning av energisystemen som vi var tvungna att stimulera. Det var det som drev fram lagstiftningen en gång i tiden. Den har varit på plats under åtskilliga år. Nu går vi in i en ny fas, och jag delar helt Bengt Harding Olsons uppfattning att den kärnkraft och den teknik vi nu använder tillhör gårdagen. Det är gammal teknik. När vi då satsar på ny energiteknik ser inte vi framför oss att denna ligger i kärnkraftssektorn, även om den skulle förses med epitetet ny teknik. Det är inte aktuellt att se över den lagstiftningen. Däremot vill jag väldigt gärna medverka till att många människor kreativt, öppet och frimodigt tar sig an uppgiften att med förnybara, hållbara energislag lösa den uppgift vi nu har framför oss.
Fru talman! Det är klart att jag inte är nöjd med statsministerns svar. Jag tycker inte att det är tillräckligt framtidsinriktat. I en demokrati är faktiskt tanken fri. Det är för mig och för många andra obegripligt att man undantar en viktig del, just energisektorn. Upphävande av den här tankeförbudslagen har faktiskt krävts av statliga utredningar och expertorgan. I Europa finns det inget tankeförbud. Tankearbete pågår för fullt för att, just som jag säger, utveckla en ny och bättre kärnkraft, en kärnkraft där det inte längre finns risk för härdsmälta, en kärnkraft där det inte längre handlar om att ta hand om ett långlivat farligt avfall. Jag talar hela tiden om den nya kärnkraften. Det finns expertsynpunkter på detta. Jag upprepar frågan litet mjukare: Kan inte statsministern, i stället för att säga absolut nej, överväga ett återkallande, för demokratins och framtidens skull?
Fru talman! Det är självklart att jag gärna möter Harding Olson i ett samtal om framtiden och att jag gärna vill vara mjuk och öppen. Men den här regeln har sin bakgrund i en ganska trist situation. Det visade sig att det inte var särskilt frimodigt eller särskilt öppet vid det tillfället då man tvingades ta till den här lagstiftningen. Det var utomordentligt starka krafter som i praktiken blockerade en utveckling av de alternativa energislagen. Visst tänks det, det begriper väl jag också, i den typ av banor som Harding Olson talar om. Om det sker organiserat i Sverige eller inte har jag ingen aning om. Men visst pågår ett utvecklingsarbete också utanför landets gränser som sprids som forskningsrön. Det finns inte särskilt många hoppfulla signaler där. När vi skall söka oss framåt mot framtida energislag bör vi naturligtvis hålla oss till det som är förnybart, som är ekologiskt uthålligt och som vi helst förfogar över själva. Där ligger uppgiften, och det kommer att krävas väldigt mycket av fantasi, uppfinningsrikedom och öppet sinnelag. I den dialogen deltar jag gärna.